Herr talman! I samma anda som jag nyss talade när det gällde högskolornas möjligheter att skräddarsy eller profilera sin egen verksamhet åt litet olika håll, både när det gäller innehåll och sturkturer i övrigt, finns möjligheten för högskolorna till betydande variationer när det gäller doktorsutbildningens innehåll. Ett av syftena bakom det förslag jag tidigare nämnde om de särkilda forskarskolorna -- som vi diskuterar i propositionen, och där regeringen begär riksdagens förtroende för att inrätta sådana eller stimulera fram dem -- är just att få något större mångfald i doktorsutbildningen för att se vilka olika typer av utbildningar som är mest gagneliga för att föra utbildningssystemet framåt. På detta område, liksom på så många andra, mår Sverige bra av att ha olika typer av utbildningsformer, även för en och samma doktorsgrad. Det gemensamma för detta, och det som staten ställer krav på, är att kvaliteten på de doktorer som kommer ut ur detta mångfasetterade system har internationellt hög slagkraft. Herr talman! Eftersom Bo G Jenevall i sitt förra inlägg ansåg att vi i Sverige har en för stor andel grundforskning i förhållande till den totala kakan, vill jag säga att detta är ett svårt och komplicerat område att ha en alldeles exakt uppfattning om. Om vi tittar på den samlade svenska forskningsoch utvecklingsinsatsen ligger den på 35--40 miljarder kronor om vi räknar samman det som staten satsar och det som privata intressenter satsar. Grundforskningsdelen av detta rör sig om ca 7--8 Jag är inte övertygad om att det är en för stor andel grundforskning i förhållande till den tillämpade delen i det långa loppet. Jag tror snarare att problemet ligger på det område där Bo G Jenevall och jag började samtalet, nämligen i förmågan att nyttiggöra kunskaper som faktiskt finns och kan plockas fram. Jag har sett för många exempel där goda idéer läggs ad acta, inte medvetet, men därför att ingen hittade fram till dem för att ta över dem till nästa utvecklingssteg.
Herr talman! Jag tycker att detta låter mycket positivt och bra. Jag vill bara kort komma med ett litet förslag när det gäller det vi egentligen talade om, nämligen vad man skulle kunna göra med dessa förmodade två miljarder. Vi kanske kan koppla ihop de två goda ändamål som vi hittills har använt pengarna till, nämligen riskkapital och forskning och utveckling. Vi kanske skulle använda dem till ett riskkapitalbolag som är speciellt inriktat för de forskningsresultat som är utvecklingsbara. Det är ju inte alldeles lätt att få pengar till att utveckla dem.

Herr talman! Här kommer till slut, eller nästan till slut, en motionär som vill börja så här: I regeringens proposition står det så här på s. 63: ''Konsumentfrågor, speciellt frågor om hushållsekonomi har särskild betydelse för de enskilda människorna i tider av ekonomisk kris och stora samhällsförändringar. - Regeringen anser att det är angeläget att forskningen på konsumentområdet kan utvecklas.'' Jag är fullständigt överens med regeringen om detta. Jag vill passa på att här utveckla de tankar som jag tillsammans med Inger René har framfört i en motion om vikten av hushållsvetenskaplig forskning som behandlas i betänkandet UbU15. Jag vill vidare framhålla vikten av att forskning om familjen och hushållet fortgår även under icke kristider. Varför? Jo, detta bör ske med tanke på att värdet av det osynliga arbete som utförs i privata hushåll uppskattas till en tredjedel av bruttonationalprodukten. Dessutom kan det konstateras att den privata konsumtionen år 1991 Vid tre av våra universitet -- universiteten i Göteborg, Umeå och Uppsala -- finns hushållsvetenskapliga institutioner som bedriver utbildning. Ingen av dem har fasta forskningsresurser, men det pågår ett arbete för att bygga upp en forskningsverksamhet. Vid Uppsala universitet är ämnet hushållsvetenskap forskarutbildningsämne vid den samhällsvetenskapliga fakulteten sedan november 1991, liksom vid Göteborgs universitet sedan december 1992. Utgångspunkten i hushållsvetenskaplig utbildning och forskning är hushållet i vardagssituationen. Området innefattar frågeställningar som organisation, tidsutnyttjande, ekonomi, mat, avfallshantering, boende, textil osv. i det privata hushållet såväl som i storhushållet. Här handlar det om att utveckla teorier om interaktionen inom hushållen och mellan hushållen och övriga i samhället. Ytterst handlar det om nationalekonomi och att använda egna och andras resurser med förnuft. Det innebär en forskning som tar fram underlag för att ge konkreta förslag på hur man kan använda mänskliga och materiella resurser så att livskvaliteten optimeras i vid mening. Det är helt enkelt det som utbildningsminister Per Unckel talade om tidigare i dag, nämligen att göra det möjligt för den enskilde att skapa det goda livet. Som ett bra exempel på ämnets tvärvetenskapliga karaktär kan nämnas det samarbete som utvecklats mellan den tekniska forskningen på Chalmers tekniska högskola och universitetet i Göteborg. Där kan hushållsvetenskapligt utbildade personer med såväl goda kunskaper inom sitt eget område som forskningserfarenheter bidra till att utnyttja tekniska forskningsresultat i praktisk tillämpning. Hushållsvetenskapligt utbildade människor är en stor resurs som finns i många olika verksamheter. Några områden som jag kan nämna är undervisning, forskning, rådgivning, marknadsföring, storhushållsadministration och opinionsbildning. De vanligaste benämningarna på hushållsvetenskap på universitetsnivå i den angloamerikanska delen av världen är home economics, human ecology eller home sience. Benämningen household/family and consumer studies förekommer också. I Tyskland används begreppet Haushaltwissenschaft på akademisk nivå. Det kan konstateras att det 1990 avlades examina i ämnet hushållsvetenskap vid 206 institutioner i hela världen. Det totala antalet doktorsexamina var för samma år 251, varav 132 i USA, 85 i Tyskland, 27 i Indien, 5 i Japan och 2 i Storbritannien. Dessa siffror kommer från International Federation for Home Economics, en non-governmental organization till FN. För Sverige är motsvarande siffra 1 doktorsexamen 1992. Låt mig göra några reflexioner. Jag anser att det är utomordentligt att regeringen för att öka andelen kvinnor i forskning och forskarutbildning satsar på ett tiopunktsprogram. Ett prioriterat område blir naturvetenskap och teknik. Det är jättebra. Men vart har de områden som av tradition och hävd intresserat flickor, t.ex. vård, undervisning och i det här fallet lärare i hushållsvetenskapliga ämnen tagit vägen i målsättningen att öka antalet forskarstuderande för att fram till år 2000 fördubbla antalet doktorsexamina? Vart vill jag då komma med det här resonemanget? Jag vill peka på den potential och de forskarförmågor som finns gömda inom just det hushållsvetenskapliga området. Här tas frågor om resurshushållning, attityder och beteende vid val av livsmedel m.m. upp på ett naturligt sätt. Det är helt enkelt väsentliga framtidsfrågor för oss som enskilda individer, konsumenter, familjer, hushåll och samhällsmedlemmar. Jag har inte någon principiell invändning mot regeringens huvudmålsättningar angående forskningens övergripande inriktning. Jag anser snarare tvärtom att det är ytterst angeläget att stimulera och satsa på kvalificerad utbildning och forskning. Jag håller fullständigt med om att spetskompetens och spetsforskning är viktiga för Sverige som företagarnation. Men det behövs även forskning inom det som varit vardagsnära under lång tid. Ett sådant område är kvalificerad konsumentforskning.

skolan som behöver utveckla undervisningen och kompetensen i hemkunskap/hushållsekonomi. För konsumentforskningen är hushållsvetenskapen central. Hushållsvetenskapen är, som ni förstår, en ny akademisk disciplin i Sverige, som därmed har svårigheter att hävda sig inom de nuvarande forskningsrådens urvalssystem. I både Göteborg och Uppsala har den begränsade satsning som skett på hushållsvetenskaplig forskning uteslutande skett genom omfördelning inom fakulteterna. Att lita på en sådan generositet fortsättningsvis är att bygga vidare på en alltför bräcklig grund. Olika möjligheter att kanalisera medel till en forskningsverksamhet under uppbyggnad måste prövas. En väg är att inrätta ett konsument och hushållsvetenskapligt forskningsråd. En annan möjlighet kan vara att låta Forskningsrådsnämnden initiera forskning inom området och föreslå hemvist för denna verksamhet inom redan existerande forskningsråd. Konsumentpolitiska kommittén har säkert tankar om hur forskningen om familjen/hushållet skall kunna bedrivas och vidareutvecklas. Externa medel från företag och branscher är ytterligare en väg att pröva. Jag uttrycker nu min tillfredsställelse över regeringens skrivning ''att det är angeläget att forskningen på konsumentområdet kan utvecklas'', som jag började mitt anförande med. Detta fastslås ytterligare i lagutskottets betänkande LU48 som vi skall diskutera i kammaren senare i dag. Där står: ''Lagutskottet vill för sin del starkt understryka behovet av forskning på konsumentområdet.'' Jag vill till slut starkt poängtera det angelägna i att regeringen lever upp till dessa citerade formuleringar. Jag förväntar mig också att regeringen, snarast efter det att Konsumentpolitiska kommittén har avslutat sitt arbete, återkommer med tydliga förslag om inriktning och lämpliga finansieringsformer för forskningen inom konsumentområdet. Herr talman!

Herr talman! Jag vill bemöta Inga Berggren när hon talar om prioritering av forskarstöd till områden med många kvinnor. Det är just det regeringen och förhoppningsvis riksdagen gör i och med tiopunktsprogrammet, en tydlig prioritering av områden med stora inslag av kvinnliga studerande. Där kan självfallet också hushållsvetenskap passa in. Jag uppfattade hos Inga Berggren en viss kritik mot satsningen på teknik. En sådan satsning står inte i motsats till vad Inga Berggren kräver. Just hushållsvetenskap som kvinnligt forskningsområde har stora inslag av teknik, och kommer därmed också att få del av den satsning som vi nu gör på naturvetenskap och teknik med kvinnligt könsperspektiv.
Herr talman! Det som har glatt mig under dagen är den samstämmighet som finns här i kammaren när det gäller att stimulera unga forskare och satsa på kvinnlig forskning. Inte desto mindre vill jag gärna ta upp just forskningen inom vård och utbildning, för att ytterligare poängtera och ge exempel. Det är oerhört viktigt att man stöttar den vetenskapliga grunden där den är svag. Det är just inom dessa områden. Jag vill bara kort bemöta Margitta Edgren när hon säger att mitt anförande andas en viss kritik mot att man prioriterar naturvetenskap och teknik. Så var det inte. Jag sade att det var jättebra.

Herr talman! Jag tycker att det är bra att utbildningsministern har funnits i kammaren under hela denna debatt. Det vill jag ge honom en eloge för. Men jag begärde inte ordet bara för att säga det. Jag begärde ordet för att kommentera det meningsutbyte som var mellan utbildningsministern och Bo G Jenevall, om de eventuellt återstående pengarna från löntagarfonderna. Där framgick att de bägge debattörerna ansåg att detta var näringslivets pengar. Vi vet att socialdemokratin har en annan syn. Detta är i allra högsta grad också löntagarnas pengar. Tanken har varit att pengarna skulle gå till pensioner bl.a. Detta är pengar som har förvaltats väl och inte gått in i spekulationskarusellen under Vi hörde av meningsutbytet att det kunde bli pengar över från löntagarfonderna vid utskiftningen. Då funderar man, som Bo G Jenevall, på vad de pengarna skall användas till. Det framkom att utbildningsministern inte visste hur de pengarna skulle användas, utan det kunde man fundera över. Men de skall i alla fall inte vara kvar i löntagarfonderna. Det kan vi konstatera. Jag hörde tidigare i dag utbildningsministern säga att detta var den lyckligaste dagen i hans liv. Då tänkte jag att det kanske är för att vi skall fatta ett forskningspolitiskt beslut och satsa pengar på forskningen. Men det var för att löntagarfonderna skall slaktas. Det var därför det var den lyckligaste dagen i hans liv. Det är överordnat det forskningspolitiska beslut vi nu skall fatta, och det beklagar jag. Inga pengar skall få bli kvar hos pensionärerna. Det kan bli pengar över efter denna åtgärd, och det skall funderas över hur de skall användas. Ingenting skall bli kvar hos pensionärerna. Det tycker jag är upprörande, och det är ett brott mot höstens krisöverenskommelse.
Herr talman! Jag trodde att löntagarfondsdebatten var avslutad, men den tycks fortsätta, och det är intressant. Visst kan man hävda att löntagarna har del i löntagarfondspengarna, om man hade gjort som det var tänkt från början, nämligen att löntagarna skulle göra avsteg från sina avtalskrav för att bidra till löntagarfonderna. Så skedde inte. Löntagarna tog i stället för sig extra rejält under denna tid. Det är faktiskt företagarnas pengar. Det vill jag alldeles bestämt hävda. Jag tyckte att Per Unckel utvecklade detta med pensionerna på ett alldeles excellent sätt tidigare. Det finns ingen anledning att upprepa det. Det är inte några pensionspengar vi talar om. Det har heller aldrig varit tanken. Visst skall vi göra av med alla dessa pengar. Den saken är vi fullständigt överens om. Nu talar vi bara om hur vi skall använda den sista delen av pengarna, som det faktiskt har blivit en viss tillväxt på. Det är inte tack vare Socialdemokraterna
Herr talman! Den enda kommentar jag vill göra är att det visst är så att dessa pengar skulle stärka AP fonderna och vara en del av pensionerna. I övrigt är det regeringen som står för krisöverenskommelsen.

Herr talman! Jag ber kammarens ledamöter som önskar votera om forskningspolitiken om ursäkt för att jag kommer att förlänga debatten någon minut. Ewa Hedkvist Petersen citerade mig. Jag vill därför göra den lilla justeringen att säga att jag sade att det var den lyckligaste dagen i mitt politiska liv. För mig är politiken inte det allra högsta i livet, även om politiken är viktig nog. Men det är lyckligt därför att vi på en gång, som jag sade i mitt anförande, förmår att göra rent hus med det värsta hotet mot det fria, öppna samhället som Sverige har gått igenom, nämligen löntagarfonderna. Vi kan göra detta genom att använda dessa pengar på ett sådant sätt att de stärker forskningen och Sveriges utvecklingskapacitet. Det kallar jag, på mitt språk, politisk lycka. Jag har förstått att det för somliga i denna kammare i stället är en politisk olycka. Jag beklagar att ni fortfarande är kvar på den barrikaden, men jag kan inte göra mycket åt det. Frågan om vems pengar det egentligen rör sig om är i någon mening filosofisk. Pengarna finns i dag i avvecklingsfonden 1992--1994. Det kan knappast ha överraskat Ewa Hedkvist Petersen att regeringens ambition är att avveckla denna fond i sin helhet. Det har nämligen riksdagen redan fattat beslut om. Den nyheten är vid det här laget nästan ett år gammal. Att jag i dag inte har en klar uppfattning om den exakta användningsformen, beror på det jag började med att säga i mitt svar till Bo G Jenevall, nämligen att regeringen medvetet har sagt sig vilja ha marginal med tanke på den eventuella utvecklingen på börsen. Ty följande vore det inte rimligt att utan marginal inteckna varje krona. Man måste följa den ekonomiska utvecklingen på sådant sätt att man har kunskap och användningsalternativ den dag vi i detalj kan bedöma fondernas värde. Att fortsätta efter i princip samma linje för användning av dessa fondresurser som nu redan är på väg att beslutas för de tio, är för min del ett logiskt sätt att tänka. Jag kommer att fortsätta tänka i samma banor.
Herr talman! Det är bra, utbildningsministern, att vi kan vara eniga om att politik inte är allt utan att det finns andra världen här i livet. Det som faktiskt händer är att regeringen sviker en överenskommelse från i höstas. Regeringen sviker en mycket viktig krisöverenskommelse som gjordes över partigränserna. Jag vet inte hur det här går ihop med att regeringen nu säger att man försöker hålla etiken och moralen högt. Vi anser att pengarna behövs till pensionärerna. Det har varit vår åsikt under en lång tid. Det är ingen nyhet för regeringen. Det är naturligtvis också en av anledningarna till att vi är upprörda över att slakten av löntagarfonderna överordnas det forskningspolitiska beslutet. Det är bara att beklaga.
Herr talman! Jag vet inte om Ewa Hedkvist Petersen hade favören att få lyssna till Bengt Silfverstrands mycket klargörande inlägg för några timmar sedan. Han talade om varför socialdemokratin egentligen var för löntagarfonderna. Det fanns inte en susning om pensioner i det inlägget. Bengt Silfverstrand meddelade att han egentligen endast beklagade en enda sak, nämligen att det var för litet socialism i löntagarfonderna. Det må stå för honom. Jag tyckte, som jag sade då, att det var alldeles tillräckligt mycket socialism redan från början. Nu skall vi, Ewa Hedkvist Petersen, följa kursutvecklingen under månaderna framöver för att se huruvida pengar som blir kvar efter dagens beslut verkligen kommer att bli kvar eller om den diskussion som vi just nu för är helt hypotetisk. För min del gäller att löntagarfonderna skall avvecklas, och att det är en slutgiltig avveckling. Inte minst väljarna gav för två år sedan ett klart och entydigt besked om att detta var deras önskan. Den förpliktelsen tänker vi leva upp till. Därutöver för regeringen emellertid en ekonomisk politik som nu så sakteliga håller på att vända utvecklingen i Sverige uppåt igen. Att man får fart på den tillväxt som Ewa Hedkvist Petersen talade om och som jag berättade för kammaren om tidigare, är den avgörande förutsättningen för att pensionärerna med trygghet skall kunna se fram emot sin ålderdom. Ett är alldeles entydigt och säkert: Skulle vi fortsätta att på socialdemokratiskt maner öka budgetunderskottet och bibehålla ens den minsta misstanke om att löntagarfonderna kan dyka upp igen undergrävs förutsättningarna för en trygg ålderdom.
Herr talman! Det är helt riktigt -- jag tackar för att Per Unckel än en gång bekräftade detta -- att jag ganska tydligt klargjorde för vad målsättningarna och syftena med löntagarfonderna var. Detta var den ena biten i mitt klarläggande. I en annan lika klargörande bit sade jag att det inte finns någon juridisk eller de facto-skillnad mellan de fem pensionsfonderna som i debatten har gått under namnet löntagarfonderna och den fjärde och femte AP-fonden som fortfarande är kvar. Så långt har man från regeringssidan ännu inte aviserat att man skall ta dem i anspråk, varken när det gäller forskning eller andra ambitioner. Den enda skillnad som föreligger mellan de fem pensionsfonderna som nu skall avvecklas och den fjärde och femte AP-fonden är att reglerna för placering har varit ännu strängare för de fem löntagarfonderna, pensionsfonderna. I slutändan kommer vi således fram till ett konstaterande som inte ens Per Unckels demagogik kan komma ifrån. Det är pensionsmedel som nu skall upplösas och delas ut för forskningsändamål. Det socialdemokratiska alternativet är att forskning och utveckling är så viktiga områden att de skall kunna konkurrera i vanliga budgetsammanhang med alla andra samhällsområden.
Herr talman! Det finns en mycket stor skillnad mellan löntagarfonderna och pensionsfonderna. Pensionsfonderna är tillskapade för att sörja för människors trygga ålderdom. Löntagarfonderna är tillskapade för att skapa socialism. Vi avvecklar socialismen och bevarar tryggheten för ålderdomen. Det är detta riksdagen kommer att fatta beslut om alldeles strax. Herr talman! Får jag även säga för fullständigheten i protokollet och som allmän upplysning att när Socialdemokraterna hävdar att det riksdagen nu är på väg att göra, nämligen att avveckla fondsocialismen, skulle stå i strid med en uppgörelse med regeringspartierna från i höstas, talar man medvetet i nattmössan eller åtminstone mot bättre vetande. I samband med krisuppgörelserna kom vi överens om att samråda om hur vi skulle bete oss när det gäller forskningsfinansiering med löntagarfondsresurser. Samrådet har ägt rum. Däremot kom vi inte överens om det som var uppenbart, nämligen att vi inte på förhand kunde veta huruvida vi skulle bli ense. Blir man inte ense är det en regerings skyldighet att regera. Det skulle jag säga även om det var Bengt Silfverstrands parti som innehade regeringsmakten.
Herr talman! Låt mig bara klargöra att det inte förekom någon som helst samråd om fondernas slutliga användning. Detta är fakta i målet. Det är ingen skillnad mellan om man i den fjärde och femte AP-fonden placerar aktier och avkastningen på dessa går tillbaka till pensionsfonderna eller om avkastningen på de aktieplaceringar som har gjorts inom ramen för de fem pensionsfonderna till sista kronan går tillbaka till pensionsfonderna. Det är pensionsmedlen som nu skingras för vinden -- visserligen för forskningsändamål. Dessa pengar hade vi kunnat ordna på ett rakare, klarare och mycket objektivare sätt.

Jag erinrar också ledamöterna om att vänta med att tala tills mikrofonlampan lyser.

Herr talman! En fråga till statsministern: Vi kunde i går se statsministern i televisionen apropå de tre svenska medborgare som sitter fängslade i Irak. Han sade sig inte ha fått några direkta påstötningar om att han själv skulle agera i det fallet. Eftersom han tydligen har dåligt minne vill jag utnyttja det här tillfället till att framföra vår syn på detta. Vi tycker att den tid nu har kommit då statsministern själv bör börja agera i det här fallet, givetvis på det sätt han finner rimligt. Jag skulle vilja fråga statsministern om han håller med om den värderingen -- han behöver naturligtvis inte tala om vad han skall göra, bara att han är beredd att själv agera i detta fall, som så engagerar hela det svenska folket.
Herr talman! Låt mig först meddela att vi löpande informerar företrädare för riksdagspartierna om de aktiviteter som bl.a. jag nästan dagligen har i det här sammanhanget. Senast informerades partiledarna i samband med en partiledaröverläggning som vi hade i andra frågor i tisdags kväll. Jag tror att det var Ian Wachtmeister som tog upp frågan, och jag lämnade då en redogörelse för den senaste utvecklingen. Där var också Ingvar Carlsson närvarande. Det är möjligt att denna information inte alltid når fram till Pierre Schori. Jag såg ett uttalande i dagens nummer av Svenska Dagbladet som tydde antingen på att han inte är informerad om de kontakter som har förekommit mellan mig och Ingvar Carlsson eller på att han av politiska skäl har anledning att ägna sig åt desinformation. Jag vill därför dementera det som Pierre Schori hade att säga i dagens nummer av Svenska Dagbladet. Detta är en fråga där jag agerar så gott som dagligen. Det ligger i sakens natur att allt som görs icke kan och icke bör redovisas offentligt. Men vi har en mycket bra dialog med de anhöriga, med Ericsson, som också har ett omfattande kontaktnät, och med ett antal utländska regeringar, som är i delvis samma situation. Detta informeras bl.a. partiordförandena löpande om.
Herr talman! Jag kan försäkra statsministern att jag är fullständigt informerad. Min fråga gällde närmast på vilket sätt statsministern agerar, om han är beredd att också ta steget att personligen -- på högsta politiska nivå så att säga -- vända sig till motsvarande i Irak, för att använda också det instrumentet för att äntligen få hem de tre svenskarna. I övrigt vill jag säga att jag inte tycker att man skall utnyttja den här frågan för gräl.
Herr talman! Som väl har framgått av de redovisningar som har lämnats också i Utrikesnämnden har det som Pierre Schori efterlyser redan skett. Jag har vid ett flertal olika tillfällen, i litet olika former, vänt mig direkt till den högsta instansen i Irak. Det har också kommit svar. Men det enda svar som vi egentligen bryr oss om är att de tre svenskarna frisläpps. Jag måste säga att jag beklagar att Pierre Schori på det sätt som bl.a. uppgifterna i Svenska Dagbladet i dag visar sprider felaktiga föreställningar. Om Pierre Schori är till fullo informerad är det ännu mycket värre, därför att då är det medvetet. Om han inte har hela bilden är han möjligen ursäktlig.

Herr talman! Jag har en fråga till statsministern. Hur vill statsministern kommentera den undersökning som visar att privatiseringar av offentliga verksamheter har varit mycket mer framgångsrika i socialdemokratiskt styrda kommuner än i kommuner som styrs av Moderaterna och de andra borgerliga partierna?
Herr talman! Låt mig passa på tillfället att beklaga att jag inte hade möjlighet att närvara på Widar Jag var visserligen inbjuden, men jag hade tyvärr förhinder. Låt mig också säga att jag inte har sett undersökningen i detalj utan bara sett några referat i pressen. Jag skall läsa den. Den är intressant så till vida att den visar att privatiseringar är någonting som man också i socialdemokratiska kommuner inser är någonting som leder till effektivisering. Det är bra. Om man i socialdemokratiska kommuner gör bra privatiseringar kan jag inte tycka annat än att detta är bra för Sverige och för socialdemokratin.

Herr talman! Jag vill ställa en fråga till statsministern. Det handlar om något som om möjligt är ännu segare än Saddam Hussein, nämligen organisationsbidragen. I Sverige -- detta arma land som går back med hundratals miljarder -- utbetalas ca 13,5 miljarder, varav ungefär hälften kommer ifrån staten. Nu har regeringen aviserat ett visst intresse av att få koll på de här kostnaderna. Det kan tänkas att regeringen inte har så lång tid på sig, kanske bara drygt ett år. Jag undrar om ni tänker göra någonting åt detta? Jag har hört talas om att ni och Socialdemokraterna har haft en uppgörelse om att faktiskt åtgärda det här. Är den uppgiften riktig, eller är det bara ett illasinnat rykte, eller är det något paket som har spruckit? Den första frågan gäller alltså om ni tänker göra någonting åt organisationsstödet. Fråga nummer två är: Har ni tillsammans med Socialdemokraterna kommit överens om att kapa en miljard, och kommer ni i så fall att stå för det, bägge två?
Herr talman! I den senare delen vet jag inte riktigt vad Ian Wachtmeister syftar på. Men det som ingick i en av krisöverenskommelserna mellan regeringen och Socialdemokraterna under hösten var ju att vi skulle göra en nedskärning av det statliga partistödet med 10 % under den kommande mandatperioden. Det ligger självfallet fast. Jag utgår från att det gäller även för den socialdemokratiska sidan. Organisationsstödet är ett stöd som utgår till väldigt många olika organisationer för väldigt många olika verksamheter. Det gäller t.ex. enskilda organisationers aktiviteter inom biståndsområdet. Då är det inte fråga om stöd till organisationen i sig, utan det är ett stöd till den enskilda organisation som gör biståndsinsatser, inte sällan mycket bra sådana och inte sällan bättre än dem som staten förmår göra. Det handlar om t.ex. Lottakåren, frivilliga försvarsorganisationer och ungdomsorganisationer. Det är svårt att dra alla över en kam. Men en utredning under Jan-Erik Wikström är tillsatt som skall göra en översyn av delar av detta. Det kan civilministern informera närmare om. Utredningen skall också redovisa förslag till alternativa sätt att finansiera olika organisationer. I övrigt kan jag försäkra Ian Wachtmeister att regeringen bedriver ett intill ytterlighet restriktivt budgetarbete. Det finns ingen sektor som är fredad för Finansdepartementets argusögon i det sammanhanget.
Herr talman! Jo, herr statsminister, det finns det visst, nämligen alla de s.k. heliga korna: bistånd, flyktingpolitik och just den här frågan. Jag vill bara påminna om att det finns en förteckning på 222 A4-sidor som är fulla med mottagare av organisationsstöd. Det är inte bara de nobla instituten som får dessa pengar. Det är alla möjliga organisationer som jag tror står Pierre Schori närmare än statsministern.
Herr talman! Det senare skall jag självfallet undersöka speciellt. Det är klart att vi gör en löpande prövning av de här sakerna, och vi har också tillsatt speciella översyner, t.ex. av anslagen inom Utrikesdepartementets område när det gäller bidrag till t.ex. olika typer av fredsorganisationer. Det är fullt möjligt att det var detta som Ian Wachtmeister syftade på. Slutsatser har också redovisats. I övrigt finns det icke längre några heliga kor i statsbudgeten, inte ens på Jordbruksdepartementets område. Allting granskas, och med de krav om att sanera de offentliga finanserna som vi kommer att ha på oss under relativt lång tid i framtiden finns det inget område som kommer att kunna undantas från granskning. Det gäller sannerligen också organisationsstödet.

Herr talman! Jag vänder mig till Olof Johansson. Vi har under en ganska lång tid väntat på en proposition om den biologiska mångfalden. Min första fråga är: Kommer det någon? För några dagar sedan kunde man läsa i Göteborgs Posten att regeringen i denna proposition -- om den nu kommer -- kommer att vilja ha undantag när det gäller den FN-konvention som Olof Johansson själv skrev under i Rio de Janeiro, nämligen när det gäller hur tvister skall lösas. Man använder samma argument som USA använde för att i Rio inte underteckna konventionen. Om detta skulle vara sant är det väldigt upprörande. Min andra fråga är därför: Är detta sant?
Herr talman! Regeringen har i dag beslutat att till riksdagen avge proposition angående ratificering av konventionen om biologisk mångfald. Vi har valt att separat behandla just den delen som handlar om ratifikationen. Bakgrunden till detta är att det är viktigt att vi så snabbt som möjligt ratificerar. Det har med ikraftträdandet att göra, att så många länder som möjigt så snabbt som möjligt ratificerar. Då blir konventionen också bindande. Därefter återkommer regeringen under hösten med behandlingen av konsekvenserna på hemmaplan i Sverige. Jag hoppas att riksdagen inte tar illa vid sig av att vi delar upp propositionen i två delar på det här sättet. Men det här är den faktiska bakgrunden. Saker och ting bör kunna beslutas under det här året, även det som gäller konsekvenserna i Sverige. Vi har valt att dela upp det på det här sättet.

Herr talman! Jag har en fråga till hela regeringen, men förväntar mig speciellt svar från skolministern och ungdomsministern. Den gäller alla de ungdomar som går ut skolan nästa vecka. Tusentals av dem önskar att de får ett sommarjobb, men det får de inte.
Herr talman! Som kammaren mycket väl vet har det vidtagits många arbetsmarknadspolitiska åtgärder, varav en stor del har varit direkt riktade till ungdomar. Vi arbetar för att sätta fart på ekonomin, vilket så småningom kommer att ge resultat. Jag kan förstå Eva Zetterbergs oro. Den delar vi alla, inte minst vi som är tonårsföräldrar. Många ungdomar kommer att gå utan arbete i sommar. Det vidtas därför olika åtgärder. Vi har bl.a. gett ett speciellt uppdrag till Statens ungdomsråd, som kommer att mobilisera de ideella organisationerna för att de skall bidra till att ge ungdomar möjlighet att träffas, att få aktiviteter och sysselsättning. Förutom de ordinarie arbetsmarknadspolitiska insatserna görs det alltså även en hel del vid sidan om för att fånga upp inte minst utsatta ungdomar. Det kommer att finnas mobila enheter som rör sig runt i storstäderna och som de ideella organisationerna svarar för. Dessa enheter kommer att speciellt ta sig an utsatta ungdomar som rör sig i cityområdena.
Herr talman! Jag vill fråga civilministern hur det blir med ungdomars möjligheter att röra sig över nationsgränserna, vilket var ett av de ämnen som man diskuterade på ungdomsministerkonferensen i Wien. Jag tänker då främst på Interrailkortet. Kommer ungdomar att enkelt och billigt kunna resa i Europa i fortsättningen?
Herr talman! Interrailkortet är en väldigt viktig del i ungdomars möjlighet att röra sig över gränserna. Wennerlund hänvisar till, diskuterades ungdomars möjlighet att över huvud taget röra sig över gränserna. Man diskuterade en konvention, som ännu inte är undertecknad, eftersom det fortfarande finns en del skiljaktiga åsikter. Vi tog också upp frågan om Interrailkortet. Det bestämdes bl.a. att ungdomsministrarna skall vända sig till kommunikationsministrarna i Europarådets olika medlemsländer. Tillsammans med dessa skall ungdomsministrarna försöka att få en fortsättning av Interrailkortet. Den här frågan har denna vecka diskuterats i Europasammanhang. Jag vet ännu inte hur läget är just för tillfället. Men jag håller frågan aktuell och är själv mycket pådrivande i det sammanhanget. Sverige är ju speciellt intresserat. Det är väldigt många ungdomar från Sverige som utnyttjar Interrailkortet, medan ungdomar i t.ex. Spanien och Frankrike gör det i mycket liten omfattning. Det kan därför vara vissa svårigheter att få en fortsättning av Interrailkortet. Men vi gör vad vi kan.
Herr talman! Jag skulle vilja fortsätta med den fråga som Margareta Winberg tog upp och ställde till Olof Johannsson, eftersom hon aldrig fick något fullständigt svar. Har regeringen för avsikt att föreslå avikelser från den konvention som Olof Johansson var med och undertecknade i Rio de Janeiro med samma motivering för sitt ställningstagande som USA hade, vilket USA nu har gått ifrån?
Herr talman! Det finns inga sådana undantag dikterade av USA:s tidigare ställningstagande.
Herr talman! Jag har en fråga till statsministern. I riksdagens debatt den 29 april om kriget i Bosnien sade utrikesministern så här: ''Målsättningen för en uppgörelse har hela tiden varit och måste så förbli att hålla samman Bosnien-Hercegovina som en multietnisk självständig statsbildning och förvägra bosniska serber och kroater den självpåtagna rätten att med våld bryta ut stora stycken territorium och ansluta dem till sina moderstater.'' Jag vill fråga statsministern om han delar den uppfattning som bl.a. Europaparlamentet gav uttryck för under förra veckan, nämligen att den aktionsplan som USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Spanien har antagit nu faktiskt innebär att den väpnade aggression som bosniska serber och kroater med stöd av Serbien och Kroatien har begått accepteras.
Herr talman! Nej, jag delar inte den uppfattningen. Målet, som det formulerades av utrikesministern och som Lennart Rohdin citerade, är att detta skall vara en del av en stegvis implementering av Vance-- Owen-fredsplanen. Detta finns också angivet i den gemensamma aktionsplanen. Från allmänna utrikespolitiska och internationell-rättsliga synpunkter vore något annat oacceptabelt och otänkbart. En annan sak är ju -- och det är vi mycket väl medvetna om -- att medlen för att nå detta mål inte är alldeles självklara. Det finns en betydande osäkerhet i den internationella debatten.

Herr talman! Jag vill ställa en fråga till biträdande socialminister Bo Könberg. I denna vecka publicerade Socialstyrelsen en rapport om konsekvenserna av det beslut som fattades strax före jul rörande sjukhemsavgifterna. Rapporten visar att dessa avgifter har höjts mycket kraftigt -- vilket vi socialdemokrater befarade -- med mellan 80 % och 220 %. I enskilda fall har höjningen varit t.o.m. 1 000 %. I samband med debatten ville vi avvisa det här förslaget. Vi hade i stället ett förslag om ett högkostnadsskydd. Nu när så många pensionärer lever under Socialstyrelsens norm för socialbidrag, är ni då beredda att pröva vårt förslag om ett högkostnadsskydd?
Herr talman! Bakgrunden till detta beslut var ju den långdragna diskussionen om de skilda reglerna för avgifter inom de ålderdomshem som kommunerna länge hade haft ansvaret för och inom de sjukhem som kommunerna fick ansvaret för den frågeställarens parti i regeringsställning var med om att driva igenom. Reglerna för de olika vårdformerna blev alltså desamma fr.o.m. Sedan tidigare har det funnits en bestämmelse när det gäller ålderdomshem om ett förbehållsbelopp. Socialministern uttalade i propositionen att han utgick ifrån att samma regler skulle gälla i framtiden. Men vi såg också till att det skulle göras en utvärdering, och det var denna utvärdering som presenterades häromdagen. Den tyder på att man på många håll hanterar detta med avgifterna på ett sätt som överensstämmer med riksdagsbeslutet, medan man här och var ännu inte har gjort det, men det betraktar jag mer som en ''inledande turbulens'' i samband med de nya reglerna. Jag är inte säker på att högkostnadsskydd i formell bemärkelse är den korrekta lösningen. Man bör i stället se till att kommunerna i större utsträckning använder sig av det regelsystem som fanns tidigare.
Herr talman! Det var väl en underdrift att säga att det bara är fråga om ''här och var''. Enligt de pressreferat som jag har läst är det väldigt många pensionärer som i dag lever under socialbidragsnormen, just på grund av detta beslut. Det fanns ju ett förslag om ett högkostnadsskydd, som väckte kritik. Vi föreslog att regeringen på nytt skulle pröva frågan. Med tanke på vad som har hänt -- och som berör väldigt många personer -- borde det finnas anledning för regeringen att på nytt pröva frågan.
Herr talman! Det stämmer att det är många personer som berörs, eftersom det är många personer som vistas på ålderdomshem och sjukhem. Frågan om att många pensionärer lever under socialbidragsnormen har principiellt inte med det här beslutet att göra. På den punkten är det inte någon skillnad mot de tidigare reglerna, i vilka det förutsattes att man, om man hade den lägsta pensionen, fick behålla ett belopp som motsvarade 1 200--1 300, om jag minns rätt. Sedan fick man behålla en viss andel, en femtedel av överstigande inkomster. Det har varit fråga om att försöka harmonisera de system som fanns sedan tidigare. I samband med detta finns det nog beslut som behöver ses över.
Herr talman! Jag har en fråga till statsministern. I början av 50-talet ratificerade Sverige den s.k. europeiska konventionen till skydd för de grundläggande mänskliga fri och rättigheterna, men införlivade den inte direkt med den svenska rättsordningen. Nyligen har den s.k. Fri och rättighetsutredningen lagt fram sitt betänkande vari man föreslår att den s.k. Europakonventionen skall inarbetas i den svenska rättsordningen. Min fråga till statsministern blir: Är det också regeringens avsikt att följa utredningens förslag?
Herr talman! I formell mening -- ibland måste man vara formell -- är detta en utredning som fortfarande är ute på remiss. Vi hade en överläggning häromkvällen, som jag tidigare refererade till, mellan företrädare för samtliga riksdagspartier om den fortsatta handläggningen av författningsfrågorna. Vi kommer att få in remissvaren på de olika författningsfrågor som nu är aktuella i början av september. Därefter kommer vi att börja sammanställa detta. Vi kommer sedan att ha överläggningar mellan riksdagspartierna från mitten av oktober i några veckor framåt för att därefter lägga ett stort författningspaket på riksdagens bord i början av december. Det kommer att bli en stor och betydelsefull förändring, som man kan säga rör en europeisk modernisering av delar av vår grundlag. Jag skall inte föregripa utredningen, men låt mig säga att jag personligen, i andra egenskaper än som statsminister, under ca 10--15 år har arbetat för att vi i Sverige skall göra precis det som Henrik S Järrel nämner och som den petriska utredningen om frioch rättigheterna nu föreslår, nämligen det självklara att inkorporera europakonventionen om skyddet för de mänskliga fri och rättigheterna i den svenska grundlagen. Detta borde ha gjorts långt tidigare och det är hög tid att det nu sannolikt också kommer att ske.

Herr talman! Miljöministern har två gånger fått frågan om regeringen överväger svenska undantag från konventionen om biologisk mångfald. Första gången undvek miljöministern att besvara frågan genom att beskriva uppdelningen av propositionen som teknisk. Andra gången undvek miljöministern frågan genom att säga att det inte kommer att bli några undantag som motiveras av samma skäl som man hade anfört i USA. Nu vill jag återkomma till frågan för att få ett rakt besked av miljöministern. Överväger regeringen svenska undantag från konventionen om biologisk mångfald?
Herr talman! Det finns möjlighet till sådana undantag, men jag tillbakavisar insinuationen om att vi skulle gå i någon annans ledband. Det var därför jag med viss bryskhet besvarade denna fråga. Det finns naturligtvis frågor av teknisk karaktär som vi har anledning att bedöma i särskild ordning, med utgångspunkt från svenska förhållanden. Detta har inget med politisk vilja att göra. Därför avvisar jag bestämt de här insinuationerna.
Herr talman! Betyder miljöministerns senaste svar ett ja på min fråga, om regeringen överväger svenska undantag från konventionen om biologisk mångfald?
Herr talman! Jag svarar formellt och korrekt att regeringen inte har avslutat bedömningen av detta ärende ännu. Vi har tagit ställning till själva konventionen, och den innehåller inte något som tidigare har åberopats här. Men vad vi däremot kommer att göra är naturligtvis att presentera ett konsekvensförslag som har betydelse för den svenska hanteringen, en nationell handlingsplan och dylika ting. Den beredningen är ännu inte avslutad. Den är inte mer än i sin början. Därför svarar jag inte på dessa frågor.
Herr talman! Min fråga riktar sig till civilministern. Civilministern efterlyser fler enskilda och frivilliga insatser för välgörenhet m.m., enligt ett pressmeddelande från i förrgår. Min fråga är: När tänker civilministern förmodligen äta lunch med Bo Lundgren och då föreslå en skattemässig avdragsrätt för välgörenhet? Detta är mycket vanligt i andra länder.
Herr talman! Det är riktigt att vi vill satsa mer på den ideella sektorn. Det som Richard Ulfvengren antagligen har läst är att vi har tillsatt en beredning som skall se över möjligheterna för den ideella sektorn att mer aktivt ta del i samhället. Detta är en inriktning som vi vill stödja. När det gäller avdragsrätten för ideella organisationer ingår den uppgiften i Jan-Erik Wikströms utredning. Han kommer i början av augusti i år att lämna ett förslag även på den punkten. Jag vet inte riktigt vad han kommer fram till ännu. Jag vill inte föregripa utredningens resultat.
Herr talman! Jag har en fråga till skolminister Beatrice Ask om förslaget till ny läroplan för grundskolan. Ca 4,5 % av alla elever lämnar varje år grundskolan utan fullständiga kunskaper. Skolministern skriver att detta är ett stort problem och att man skall återkomma med förslag till åtgärder för dessa elever. Jag undrar om skolministern redan nu kan säga något om vad dessa förslag till åtgärder kommer att innebära.
Herr talman! I det förslag till ny läroplan för grundskolan som vi har lagt fram ingår bl.a. en rättighet för elever med svårigheter att redan vid den nationella bedömningen efter femte skolåret få extra stöd och hjälp. Detta är ett exempel på vad vi avser att göra. Det finns anledning att där fundera mer över vilka insatser man kan tänka sig, även om jag tror att det är viktigt att lärarna och den lokala nivån får utforma detta mer konkret. När man går vidare och ser på slutet av grundskolan, dvs. årskurs nio, aviserar vi att elever som inte har tillräckliga grundkunskaper i svenska, engelska och matematik inte bör beredas plats på de nationella programmen, utan de bör ges en individuell studieplan, så att de kan få hjälp och möjlighet att genomföra gymnasiestudierna på ett sätt som de kan klara av. Tyvärr är det i dag många elever med otillräckliga kunskaper som aldrig kommer i kapp, utan de hoppar av eller misslyckas med många tragiska resultat som följd. Det finns naturligtvis mer att göra på detta område, men detta är två exempel ur den proposition som regeringen har lagt.
Herr talman! Jag har en kort fråga till statsministern eller möjligen till civilministern. Vi har ett vackert residens i Malmöhus län som trängtar efter en ny landshövding. Den här regeringen har ju sagt sig vara snabb och inte senfärdig. Nu har den här landshövdingestolen tyvärr stått tom sedan några månader. När tänker statsministern och regeringen utse en ny landshövding i Malmöhus län?
Herr talman! Framför allt är regeringen noggrann. Vi ägnar denna fråga stor noggrannhet och hoppas att kunna presentera ett namn så snabbt som möjligt.
Herr talman! Detta svar har jag i olika sammanhang hört tidigare. Kan jag möjligen få det litet mer preciserat? Betyder det före sommaren? Märk väl att jag inte frågar vem statsministern kommer att utse.
Herr talman! Det var synd att frågaren inte frågade om vem, därför att det kunde ha blivit intressant. Men besked kommer.

Herr talman! Det är uppenbart att det svenska närmandet till EG kommer att påverka vårt sätt att arbeta med miljöpolitiska frågor. Det finns därför skäl att ange hur politiken skall bedrivas så att miljöfrågorna ges en ökad tyngd i EG och EES avtalets institutioner. Regeringens strategi för detta har presenterats för riksdagen i form av en skrivelse Eftersom miljöfrågorna är en av regeringens fyra prioriterade områden, och särskilt viktiga i samband med vårt närmande till EG, vill jag inför kammaren ta upp några aspekter av särskild betydelse. Jag kommer att peka på de möjligheter som närmandet till EG ger för det svenska miljöarbetet. Jag kommer att nämna några viktiga sakfrågor och därefter diskutera hur vi skall arbeta inom EES och EG för att se till att miljöarbetet förs vidare och lagstiftningen skärps. Låt mig börja med att slå fast två grundläggande principer för vårt arbete. Den första är att högsta tillämpade ambitionsnivå skall gälla. Detta innebär att inget land skall behöva sänka sina regler på miljöområdet. Den andra principen är att miljöarbetet skall gå framåt. Ambitionsnivån i miljöarbetet skall höjas och miljökraven skärpas. Dessa utgångspunkter gör det klart att miljöhänsyn måste spela en avgörande roll i Sveriges närmande till EG. Vad innebär närmandet till EG för Sveriges nationella och internationella miljöarbete? I ett internationellt perspektiv är den svenska miljöpolitiken progressiv. Vi har kommit längre än många av våra europeiska grannar, för att inte nämna resten av världen. Självklart kommer vi att fortsätta det internationella arbetet. Vi skall fortsätta ha höga och höjda miljöambitioner, också som EG-medlem. Jag vill understryka att det svenska miljöarbetet redan i hög grad är internationellt inriktat. Detta har varit naturligt, eftersom de flesta av våra miljöproblem är av gränsöverskridande karaktär. Sverige har spelat en viktig roll t.ex. i förberedelserna inför FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro, i arbetet på ett nytt svavelprotokoll inom ECE, i kemikaliearbetet inom till exempel OECD, för att stoppa utsläpp av ozonnedbrytande ämnen, t.ex. inom ramen för Montrealprotokollet, och för att rena Östersjön. Med ett medlemskap, ja redan med EES-avtalet, kommer det svenska arbetet att bli ännu mer internationaliserat. Närmandet till EG ger nya och förbättrade möjligheter att omvandla våra nationella ambitioner till internationella bindande åtaganden. Vi kommer att verka för gemensamma regler på en hög skyddsnivå för hela EG/EES området. Sådana miljöregler kommer att vara effektivare i så motto att de är av bindande karaktär. Det är samtidigt nödvändigt att slå vakt om möjligheten för enskilda länder att gå längre än det gemensamma regelverket. På så vis främjas en dynamisk utveckling på miljöområdet. Vi vill bidra till en skärpt miljöpolitik och ett ökat miljömedvetande inom gemenskapen. Möjligheterna att övervaka och följa upp att reglerna efterlevs måste förstärkas. EG måste utvecklas till en dynamisk internationell kraft på miljöområdet. Låt mig i sammanhanget peka på positiva tendenser inom EG. Miljöpolitikens betydelse har vuxit inom EG och ett omfattande regelverk har utvecklats med bindande föreskrifter. Det femte miljöaktionsprogrammet ger en god grund för en ambitiös politik där miljö integreras i andra sektorer. Maastrichtavtalet stärker miljöpolitikens ställning inom EG och underlättar beslutsfattandet. Utvecklingen inom EG-rätten visar tendenser att gå i vad vi anser vara rätt riktning. I regeringens skrivelse om inriktningen av det svenska miljöarbetet inom EES och EG tar vi upp en rad konkreta frågor, där vi menar att EG behöver påverkas. Det gäller konkreta sakfrågor, lika väl som allmänna principer. Miljöhänsyn måste integreras i de olika samhällssektorerna. Särskilt viktigt är att miljö inte underordnas andra frågor eller ses som en sektor för sig. På försurningens område är det angeläget att EG med kraft verkar för effektiva utsläppsbegränsningar och medverkar till en effektiv europeisk politik. Utsläppen i EG-området påverkar inte bara EG-ländernas egen natur och byggnader. Tyskland och Storbritannien är de två största utländska källorna till svavelnedfall i Sverige, var och en ungefär lika betydande som nedfallet med ursprung inom våra egna gränser. På detta område har EG:s politik helt tydligt varit för svag. Det är en svensk huvuduppgift att medverka till att en övergripande politik med skärpta krav utvecklas inom gemenskapen. Samma inställning gäller för övrigt också koldioxidbeskattningen. På transportsidan måste vi jobba dels för striktare utsläppsnormer från fordon, dels för att främja miljömässigt riktiga transportsystem. Här är det nödvändigt att uppmärksamma effekten av ökade transporter som en följd av fri rörlighet. Vi behöver använda ekonomiska styrmedel för att stimulera kollektivtrafik och miljövänliga transportsätt, för att få fram miljövänligare fordon och bränslen och för att totalt minska utsläppsvolymen av olika nedsmutsande och försurande ämnen från trafiken. Därigenom kan vi säkerställa att morgondagens fordon som skall trafikera den infrastruktur som vi i dag bygger inte kommer att vara ett hot mot miljön. EG måste ta ett större ansvar för insatser i Östeuropa och i Östersjöarbetet, inte minst i Baltikum. På avfallsområdet bör producentansvaret prägla regelsystemet. På kemikalieområdet bör EG skärpa reglerna och tillämpa principer om företagens ansvar, den omvända bevisbördan och substitutionsprincipen. Det finns mycket att göra, särskilt att se till att sektorernas ansvar på miljöområdet förstärks. Euratom behöver uppmärksammas särskilt i närmandet till EG. Detta görs också i medlemskapsförhandlingarna. Bakgrunden är att fördraget kom till under helt andra förhållanden än dem som råder nu. Sverige ställer därför särskilda krav på denna punkt. De för Sverige omistliga principerna om offentlighet och meddelarfrihet gäller även för Euratomsamarbetet. Vi vill säkerställa att den nationella beslutanderätten vad gäller utnyttjandet av kärnkraften inte påverkas. När det gäller frågan om radioaktivt avfall och använt kärnbränsle gäller principen om nationell suveränitet. Hur skall vi då arbeta för att nå de mål som vi har satt upp? För det första är en förutsättning för ett framgångsrikt miljöarbetet öppenhet i beslutsfattandet. En aktiv miljöopinion är en styrka för oss i det här sammanhanget. En annan förutsättning för ett framgångsrikt internationellt miljöarbete är intensiva kontakter på alla nivåer. Det internationella kontaktnätet på miljöområdet är omfattande och har byggts upp under en rad av år. Detta kontaktnät kan nu användas för att sprida information om våra intressen inför närmandet till den europeiska gemenskapen. I samband med olika internationella överläggningar tas givetvis EG-frågorna upp under hand. Vi har under våren haft bilaterala överläggningar med så gott som samtliga EG länder. Vi har också regelbundet kontakt med EG:s ordförandeland och med kommissionen. De nordiska kontakterna är som alltid högt prioriterade. Inom EES eller som EG-medlem måste vi målmedvetet hålla kontakt med likasinnade länder och skapa stöd för en god politik på miljöns område. Miljökrafterna inom EG kommer att stärkas om medlemsskaran utvidgas med ytterligare nordiska länder och Österrike. Vi har inför förhandlingarna noterat betydande samstämmighet mellan kandidatländerna. I ett framtida EG är det också fullt möjligt att en grupp starkt miljöinriktade länder tillsammans driver fram en alltmer framåtsyftande lagstiftning. Denna möjlighet diskuterades vid det möte som den fungerande ordföranden i EG:s ministerråd, danske miljöministern Svend Auken, bjudit in kandidatländerna till i maj. Vid mötet deltog även Man kan också konstatera att Beneluxländerna tillsammans med Tyskland redan nu bildat en sådan allians i vissa frågor. Redan nu har närmandet till EG kommit att påverka vårt sätt att arbeta. Vi är med i olika forskningsprogram. Vi har kommit in i arbetet på vissa centrala områden, exempelvis för bilavgaser och kemikalier. Vi strävar efter att snabbt få delta i expertgrupper också på andra områden. Vi har experter som arbetar inom kommissionen. Och vi har omfattande formella och informella kontakter med EG-länder. Närmandet till EG ger oss goda möjligheter att verka för att våra nationella ambitioner omvandlas till bindande internationella regler. Vi har länge verkat i denna riktning. Nu gäller det att se till att vi på ett effektivt sätt utnyttjar de instrument som erbjuds.

Herr talman! Riksdagen har begärt en redovisning när det gäller miljöpolitiken i förhållande till EG och EES. Det är därför som regeringen har överlämnat denna skrivelse. Nu är skrivelsen mycket vag. Jag hade hoppats att miljöministern skulle ha haft litet mer preciserade besked att lämna till riksdagen i dag. Tyvärr är jag besviken på den punkten. Jag vill ställa några frågor. Sverige är, eller har framför allt varit, ett föregångsland på miljöområdet. Men i en del avseenden behövde vi faktiskt skärpa våra egna regler med anledning av Regeringen har fått riksdagens bemyndigande att göra det, men så har inte skett. Varför? Det gäller allt från stora frågor, t.ex. frågan om regleringen av bioteknik, till mindre frågor om exempelvis försäljningsförbudet när det gäller förordningar för miljöfarliga batterier, luftkvaliteten i tätorter och avfallsförbränning. Så till min andra fråga. Varken i regeringens skrivelse eller nu görs någon problemanalys. I EG:s medlemsländer brukar man inte skräda orden när man har uppfattningar om varandra och om andra medlemsländers problem. Från den svenska regeringens sida har det inte kommit någon analys av var svårigheterna finns när det gäller EG:s medlemsländer. Vilka är våra vänner? Vilka är våra fiender? Vad behöver vi satsa våra krafter på? Vidare saknar jag en redovisning av ett annat viktigt område, där Sverige är ett föregångsland. Det gäller då avgasreglerna. Såvitt jag förstår är det inte längre själva nivåerna på utsläppen som är problemet utan det faktum att vi har ett långtgående tillverkaransvar och en besiktning som fungerar mycket bättre än den man har i EG:s medlemsländer. Det är oerhört viktigt att få besked om hur det går med arbetet på just det här konkreta området. Finns det några möjligheter att EG närmar sig vårt sätt att se på de här problemen?
Herr talman! Jag välkomnar naturligtvis kritiska synpunkter. Det vore ju snarast tjänstefel om oppositionsföreträdare här skulle inta en annan attityd. Möjligen skulle det t.o.m. kunna innebära en försvagning i våra förhandlingar. Jag gör själv en väldigt viktig distinktion när jag informerar riksdagen. Jag informerar här nämligen inte om förhandlingsarbetet. Det sker i EG delegationen, och så skedde i går i samband med det senaste chefsförhandlarmötet. Vi har alltså snarast en unik öppenhet i det fallet. Utöver detta har riksdagen, utan att göra en särskild hemställan till regeringen, fått den här skrivelsen. Där sägs ingenting om medlemskapsförhandlingarna. Det är därför som en vaghet måhända uppstår. Det är väldigt viktigt att vi är överens om vad som från riksdagens sida har sagts, om vad som har begärts och om vad vi har levererat. Jag ställer upp med denna information i den här debatten, därför att nämnda skrivelse kom så pass sent att riksdagen kanske inte hinner diskutera den färdigt under vårsessionen. Därför kan det finnas anledning att föra debatten om de här principerna ett steg vidare. Jag tror att det är viktigt att vi kan göra det. Jag tror också att det är viktigt att vi är överens om de avgränsningar som gäller i den här diskussionen. Frågorna om avgasrening diskuterades och rappporterades alltså i går. Det är klart att jag kan tala om att det inte är problemfritt i det avseendet. De svar som vi hittills fått har varit negativa. Det gäller offentliggjorda ståndpunkter från EG kommissionen, som alla känner till. Vi har alltså valt att inte göra en problemanalys här. Men med hänvisning till det som jag faktiskt har sagt vill jag framhålla att jag uppfattar saken så, att vi har mer gemensamt med vissa länder inom EG och i den nordiska länderkretsen än vi har med vissa andra länder inom EG. Det har jag också framfört i mitt huvudanförande. Många av de frågor som ofta är kontroversiella på hemmaplan är kontroversiella på samma sätt inom EG. Det är alltså mycket lätt för mig som företrädare för miljöpolitiken att diskutera med miljöpolitiska företrädare i EG. Sällan finns det problem där. I stället finns det ett problem i förhållande till sektorintressen och en kortsiktig ekonomi. Ofta är det andra ministrar, andra kommissionärer och generaldirektorat inom EG som är företrädare i detta sammanhang. Det är där det finns problem, och inte på miljöföreträdarmötena. Om detta kan vara en problemanalys på ett övergripande plan delar jag gärna med mig. När det gäller förändringar hos oss har vi anmält att vi i samband med att en miljöbalk införs i svensk lagstiftning kommer att anpassa. Det är klart att det återstår en del att göra i det avseendet. Som bekant är det materialet ute på remiss. Det skall leda till förslag till riksdagen våren 1994. Därmed har jag besvarat delfrågorna.
Herr talman! Jag är litet förvånad över miljöministerns svar. Om miljöministern verkligen menar att medlemsförhandlingarna skall undantas från diskussionen kring Sveriges miljöpolitik i förhållande till EG och EES är vi definitivt inte överens. Jag tror att de flesta, precis som jag, har tolkat alla löften om en väldigt stor öppenhet i diskussionerna och förhandlingarna som något mera än att riksdagens EG-delegation skall hållas informerad. Om det är det som miljöministern menar, är vi definitivt inte överens. Jag tror nämligen att det är väldigt viktigt att det här förs ut till en allmän diskussion. När det gäller de förändringar på de konkreta områden som jag nämnt och som borde göras med anledning av EES-avtalet vill jag framhålla att det definitivt inte är nödvändigt att avvakta hela den stora utredningen kring en miljöbalk. Jag kan bara tolka det som sägs här som en dålig undanflykt. En lång rad av förändringarna borde faktiskt kunna göras omgående -- ja, borde redan ha gjorts.
Herr talman! En del av de förändringar som föranletts av EES-avtalet är, som bekant, redan gjorda. De frågorna har varit föremål för behandling här i riksdagen. Men detta innebär inte att allting är klart. Dessutom är ju EES-avtalet ännu inte i kraft. Som svar på frågan om vad riksdagen har begärt hänvisar jag till det utskottsbetänkande där det här har framförts. Det är riksdagens beställning som jag svarar upp mot i skrivelsen.
Herr talman! Ja, vi fick vänta länge på den här skrivelsen. Det är tråkigt, bl.a. av det skälet att riksdagen under detta riksdagsår inte hinner ha en genomgripande diskussion om de här sakerna. Det hade kanske varit bra att ha en sådan diskussion med tanke på förhandlingarna om ett eventuellt medlemskap. Det är också tråkigt att Olof Johansson inte, till skillnad från t.ex. Karl Erik Olsson, besökt oss i jordbruksutskottet för att redogöra för positionen vad gäller förhandlingarna. Jag hörde nu att EG delegationen i går fick sådan information. Olof Johansson talar om två saker som, såvitt jag förstår, är övergripande för förhandlingarna. För det första gäller det detta med högsta tillämpade ambitionsnivå -- så står det. Jag vill då gå tillbaka till skrivelsen, vilken -- som Annika Åhnberg sade -- är väldigt tunn. De sex första av de femton sidorna är en beskrivning av EG och EES avtalet. Därpå följer den s.k. strategin. På s. 7 står det: Inga normer kommer att sänkas. På s. 8 står det: I de fall harmoniserande regler införs kommer detta med nödvändighet att minska Sveriges möjligheter att ha särlösningar inom varurelaterade områden. Vilken är positionen i det här fallet -- den ambitiösa eller den anpassliga? Mera konkret undrar jag: Kommer regeringen att hävda att de övergångsbestämmelser som EES-avtalet innehåller skall permanentas i ett förhandlingsresultat? För det andra säger Olof Johansson: Den andra övergripande saken är att man skall höja nivån. Betyder det att Olof Johansson menar att det vid ett eventuellt medlemskap blir möjligt för oss att ensidigt -- något som i alla fall miljöministern vill, om jag har tolkat honom rätt -- höja våra ambitioner på exempelvis det varurelaterade området?

Herr talman! Först och främst vill jag tillbakavisa det som sades om att jag skulle ha visat en ovilja att uppträda i jordbruksutskottet. Jag har inte varit inbjuden. I varje fall har någon inbjudan inte nått fram till mig, men jag kommer gärna! För det andra förstår jag inte invändningen att skrivelsen skulle komma sent. Skrivelsen har ju tagits fram utan att riksdagen gjort någon framställning därom. Det finns alltså inget uttalande, tillkännagivande, från riksdagen, utan vi gör detta frivilligt. Det var en motion från Mats Hellström som föranledde utskottet att säga: Det här är väl självklart. Således kan vi väl förutsätta att en redogörelse kommer. För det tredje var detta inte bundet till medlemskapsförhandlingarna, utan det är bundet till vårt framtida agerande i förhållande till EG som organisation -- egentligen oavsett om vi är med eller inte. Men om vi förutsätter att svaret i folkomröstningen blir ja, är det självfallet intressantast att tala om våra möjligheter att som deltagare i EG påverka miljöpolitiken i den delen av Europa, med spridning till andra delar av världen. Så är det med själva uppdraget. När det gäller frågan om förmenta motsättningar i formuleringar i skrivelsen vill jag svara att det är felaktigt. Det finns inga sådana motsättningar. Harmonisering är inte a priori en sänkning av ambitioner. Harmonisering är en del av en process, där man samordnar sig. Man kan samordna sig uppåt, som bekant. Därför finns det ingen motsättning i förhållande till detta och regeringsförklaringens ord om att vi skall använda högsta tillämpade ambitionsnivå.
Herr talman! Jag vet inte hur inbjudan utformades, men statssekreteraren och en person till var där. Jag tolkade det som att det var i stället för miljöministern, eftersom jordbruksministern själv kom när vi bjöd på samma vis. Men det behöver vi inte diskutera här. När det står i skrivelsen att det kommer att minska Sveriges möjligheter att ha särlösningar inom varurelaterade områden, skall jag tolka det som att det handlar om de fall där vi har en lägre ambitionsnivå än EG? Är det då vi inte skall ha några särlösningar?
Herr talman! Tillämpningen av ''högsta tillämpade ambitionsnivå'' är en förpliktelse för oss själva att anpassa oss uppåt när vi ligger lägre och att inte sänka våra krav när vi ligger högre. Det är innebörden av den principen. Det är den som vi tillämpar med syftning i första steget på EG medlemskapsförhandlingarna, i nästa steg på det som kan komma att hända därefter.
Herr talman! Min fråga gäller trafikområdet. Det står på s. 14 i skrivelsen att det är särskilt angeläget, för att möta den ökande transportvolym som kan bli följden av den inre marknaden, att man tar fram nya konkreta handlingsplaner. Jag har inte sett till några sådana planer, och jag är mycket bekymrad över den ökande transportmängd som vi kommer att få som en nästan automatisk följd av den inre marknaden. I en rapport som heter Task force on the environment and the internal market, som kom för några år sedan bedömde EG självt att miljöproblemen när det gäller trafiken kommer att bli närmast oöverstigliga. Jag har försökt att läsa litet i de papper som har kommit senare, bl.a. någonting som heter Towards sustainability. Jag har inte hittat någonting som lugnar mig på den här punkten. Miljöministern sade att vi måste uppmärksamma effekterna av den ökande trafiken. Uppmärksamma? Vad betyder det? Skogen dör i västra Sverige, där jag bor. Miljöministern sade att vi måste minska utsläppen av nedsmutsande och försurande ämnen. Jo, självklart. Men genom trafiken får vi utsläpp inte bara av nedsmutsande ämnen, utan också av koldioxid, som inte är någon förorening, men en gas som finns i för stor mängd och som påverkar klimatet. Jag vet att miljöministern förstår detta. Men de flesta människor tror att om man bara har avgasrening och katalysatorer på bilarna löser sig detta. Vi kommer inte åt kväveutsläppen från trafiken heller, vi kommer inte ens att uppnå de mål som vi har beslutat om här i riksdagen. Hur skall vi komma till rätta med miljöproblemen från trafiken? Vilken strategi finns det där?
Herr talman! Det som står i skrivelsen är självfallet framåtsyftande i de delar som följer efter den inledande problembeskrivningen, eller analysen, som Annika Åhnberg efterlyste. Det är klart att det då återstår saker att göra. Det vore märkligt annars. En av de saker som vi har varit pådrivande för är att de regionala trafik och miljökonferenser som diskuterades under Rioprocessen också kommer till stånd i vår världsdel. Det är vad jag också vet att kommunikationsministern, som sitter framför mig, arbetar för. Man bör alltså inom ramen för ECE, som ju omfattar hela Europa och dessutom Nordamerika, ta tag i de regionala trafik och miljöfrågorna och där ta fram handlingsplaner. Jag har många gånger fört debatten om hur vi handlar själva. Det kanske för för långt att i detta sammanhang beskriva helheten. Men det handlar om att vi måste se till att byta mesta möjliga av våra drivmedel mot biobaserade drivmedel. Det måste vara inriktningen. Det finns ingen annan inriktning för att klara miljöproblemen, inkluderande CO2 utsläppen. Det är inriktningen. Det är det som har gjort att regeringen under förra året, med början från den 1 januari 1992, brutto har höjt miljöskatter med ca 10 miljarder kronor för att belasta just det som skall pressas ut ur systemet. Detta trodde jag var allmänt bekant i den här kammaren. Självfallet räcker inte detta. Därutöver har vi det som i hög grad är EG-relaterat i de diskussioner som pågår; våra avgasbestämmelsekrav, hållbarhet för utrustning, etc. Men jag går inte in på den delen, utan jag konstaterar bara att detta är kontroversiellt i förhandingarna i förhållande till EG. Vi driver vår linje, så får vi se vad vi till sist kan komma fram till för resultat. Jag har redovisat vilken ambitionsnivå vi har, dvs. vi skall inte sänka våra ambitioner. Jag tycker däremot att det är viktigt att vi själva så långt det är möjligt sopar rent framför egen dörr. Det ger den starkaste positionen i alla förhandlingar. Det är klart att vi har anledning att driva på här hemma för miljöklassning av bränslen och miljöklassning av fordon. Det är precis det vi har gjort. Dessutom har vi under sen tid agerat för att få bort blyet ur bensinen genom att öka differentieringen av drivmedelsskatten på det området. Jag vill tillägga en reservation. En del gör en analys av varje del i sig. Jag tycker att det är viktigt att göra den på helheten. Vi är naturligtvis medvetna om att ökade transportbehov skapar risk för ökade miljökonsekvenser. Det är bl.a. sådant som vi prövar när det gäller den tilltänkta och av den tidigare riksdagsmajoriteten beslutade förbindelsen över Öresund.
Herr talman! Jag bedömer risken för ökande negativa miljökonsekvenser som så överhängande att jag ställer mig tveksam till hela idén om att ha en inre marknad på det sätt som man har tänkt. Jag vill fråga miljöministern: Hur bedömer miljöministern möjligheterna att komma ifrån fossila bränslen i bilar, när lobbyverksamheten från bil och oljeindustrin är så stark som den är inom EG och när erfarenheterna hittills är ganska dystra på det här området? Jag tänker då på koldioxidskatten.
Herr talman! Jag skall inte diskutera den fasta förutsättningen för vår debatt, den inre marknaden eller inte. Den är under uppbyggnad och Sverige har bestämt sig för att vilja vara en del av denna inre marknad. Det får vi båda godta som förutsättning för den här debatten i varje fall, annars leder det fel. Vi vet att det här är ett område som det är besvärligt att påverka. Det är inget att hymla om. Så är det. Vi vet att det inte lyckades för EG att inför Riokonferensen komma fram till en gemensam uppfattning. Det är bl.a. den frågan som jag syftar på när jag talar om vilka länder som ligger oss närmast i miljöarbetet. Det är de i den norra delen av Europa och våra egna grannar i Norden, om de blir medlemmar. Jag är för min del övertygad om att man i första hand måste gå den ekonomiska vägen. Det är då man motiverar och initierar alla konsumenter att sätta kraft bakom sitt handlande. Om man har tillräckliga ekonomiska incitament styr man mycket starkt. Det innebär inte att man skall ge upp den politiska vägen eller samarbetet mellan stater. Det är en kombination. Man måste ha de ekonomiska incitamenten. Vi har inte haft tillräckliga sådana ännu. Därför är CO2-skatten naturligtvis viktig. Det är också viktigt att den kan etableras konkret inom EG. Hittills har det inte lyckats, men egentligen borde framgången nu, efter den nya amerikanska administrationen, vara enklare att nå än före Riokonferensen. Jag vet att de som är miljöpolitiskt verksamma inom EG använder sig av den förändrade amerikanska positionen som ett betydelsefullt argument för att driva på internt inom EG. Men där som här finns det intressen som motarbetar detta, det är riktigt.
Herr talman! Tydligen är det fel på inbjudan från EG-delegationen också, eftersom miljöministern, på samma sätt som när det gällde jordbruksutskottet, inte har förstått att han var välkommen dit. Det är kanske detta som medför att det blir problem. Jag var visserligen inte med hela tiden på informationen från delegationen i går, men jag var inne när frågorna ställdes. Det är samma frågor som ställs här. Man efterlyser förhandlingsunderlag, förhandlingsplan, strategin osv. och tycker att man är allmänt dåligt informerad. Vi måste sopa rent framför egen dörr. Det är naturligtvis det allra första vi måste göra. Men många EG-länder har stora förväntningar på Sverige när det gäller miljöfrågorna, därför att vi tidigare ansetts som det absolut mest pådrivande. Om vi vill medverka till att flytta fram EG:s positioner, måste vi också göra det här i Sverige. EG ser till tendenserna i medlemsländernas politik på olika områden. Om regeringen nu intar en mera återhållen ställning, kan EG dra den slutsatsen att det hos oss saknas det stöd som man hade förväntat sig. Det gäller både i förhandlingssituation och i ett kommande medlemskapsförhållande. Vad vi har efterlyst är en strategi för det framtida miljöarbetet. Den strategin finner vi inte i denna skrivelse. Vi vill se en strategi som innehåller helheten, som Olof Johansson själv sade alldeles nyss. Men den här skrivelsen innehåller inte någon helhet, utan där behandlas olika delfrågor var för sig. Vi skulle vilja veta vad Olof Johansson har för strategiska framtidsplaner för att höja miljöambitioner utöver den nivå som vi har i dag.
Herr talman! Departementet företräds naturligtvis i de berörda organen, jordbruksutskottet och EG delegationen, av personer som svarar för helheten. Om det sedan är statssekreterare eller jag spelar mindre roll. Det går på ett ut. Så jag förstår inte vad den här kritiken består i. Den har i varje fall inte nått mig tidigare. Dessutom har jag haft möjlighet att diskutera med hela jordbruksutskottet på departementet. Här saknas inte några möjligheter till öppenhet. Jag har, som jag sade, t.o.m. frågat vad ni helst ville ha. Om ni ville ha den här skrivelsen, skulle vi ta fram den under våren. Men nu får jag kritik för att den kommer för sent. Ni får bestämma er hur ni skall ha det. För det första har ni inte begärt att få ett dokument där man tar upp medlemskapsförhandlingarna. Jag kan bara åberopa riksdagsbeslutet i den delen. Jag kan citera -- om inte någon annan har texten kan säkert mina medarbetare hjälpa mig med det. Detta har vi alltså rättat oss efter, så den debatten kan vi lämna åt sidan, för det börjar bli tröttsamt. Vad utskottet sade var att ta till vara den möjlighet att påverka miljöpolitiken som ges av EES-avtalet. Regeringens strategi skulle enligt utskottet handla om detta, inte om medlemskapsförhandlingar. Sedan får riksdagens EG-delegation fortlöpande information i ärendet, liksom de utskott som så begär. EG-delegationen fick så sent som i går en orientering om förhandlingarna på miljöområdet efter den senaste chefsförhandlarträffen i Bryssel. Jag tillbakavisar definitivt att vi på något sätt skulle försöka hålla tillbaka någon information. För det andra vill jag naturligtvis tala om för Inga Britt Johansson detsamma som jag har sagt tidigare i debatter här, att vi inte sänkt ambitionsnivån. Vi hävdar högsta tillämpade ambitionsnivå i miljöpolitiken. Om Inga-Britt Johansson inte tror på mig, kan jag hänvisa till regeringsförklaringen och de riktlinjer som vi följer i förhandlingarna och som är offentligt redovisade. Det är alltså försök till mytbildning när någonting annat sägs. Jag kan ta till starkare ord än så, men jag skall stanna där för tillfället. Det är riktigt att vi bör sopa rent framför egen dörr. Det är precis vad vi gör. Om det är så stora brister i det som har varit hittills i Sverige, kan det inte enbart bero på den regering som har suttit ett och ett halvt år, när den tidigare regeringen hade ett nioårigt mandat på sig.
Herr talman! Det är inte jag som blandar in förhandlingarna, utan det är faktiskt ministern. Jag försökte få ministern att tala om vilken kommande miljöstrategi den här regeringen har för att höja ambitionsnivån. Det gäller naturligtvis i första hand nivån i Sverige, om vi skall kunna hävda den gentemot EG och EES. Olof Johansson håller sig gärna till den delen av debatten -- kan jag säga att det enda underlag som vi har fått är ett allmänt uttalande i Dinkelspiels anförande om att vi skall hålla den nivå som vi har. Men vi har inte fått några konkreta förhandlingskrav, och det har vi begärt. För att vi skall kunna ställa krav gentemot andra måste vi alltså ha dem själva först. Det hade vi förväntat oss att få i den här strategiskrivelsen. Det har vi inte fått.
Herr talman! Låt mig hänvisa till dokumentet Protection'', daterat den 15 april 1993 och överlämnat till EG-delegationen, visserligen på engelska men ändå, och i den del som berör Euratom till dokumentet ''Sveriges position rörande Euratom'', daterat den 10 maj. Om postgången inte har fungerat beklagar jag det. I så fall vill jag veta om detta inte nått EG

Herr talman! Vi är alla medvetna om att miljöpolitiken inom EG alltjämt i huvudsak är en nationell angelägenhet och att EG i huvudsak fastställer centralt minimiregler. Men nu finns en utveckling på gång, inte minst när Maastrichtavtalet en gång är genomfört, där mera kommer att kunna beslutas på EG-nivå. Mot bakgrund av den inriktning i det svenska miljöarbetet som miljöministern här har redogjort för vill jag fråga: Finns det någonting i det som EG arbetar med, eller i det som man i framtiden kan se komma in, som oroar miljöministern? Ser man skillnader av central betydelse när det gäller viljan att komma till rätta med miljöproblemen inom EG och i Sverige? Är det något särskilt område som miljöministern särskilt har uppmärksammat?
Herr talman! Det är dokumenterat att EG inte har kunnat samla sig till en gemensam uppfattning där. Avsikten var att så skulle ske före Riokonferensen förra året vid den här tidpunkten. Där har man inte lyckats. Det beror på att man har olika uppfattningar om både ambitionsnivå och framgångssätt och, vill jag tillägga, på icke-tillräcklig press från andra parter, eftersom detta naturligtvis påverkar konkurrensförmågan. Japan och USA har inte legat långt framme på detta område. Det har däremot vi och de övriga nordiska länderna. Sverige och Norge är världsledande på detta område. Den mytbildning som ibland sker att detta skulle ha förändrats sedan den 1 januari 1993 är felaktig. Vi har ju höjt ambitionerna på CO2 beskattningsområdet. Vi väntar fortfarande på ett genombrott på det området. Ett annat tydligt problem, som öppet debatterades inom EG-kretsen för någon månad sedan på Lucernkonferensen, är hur mycket av skattepolitiken som i fortsättningen skall ligga inom EG och hur mycket av den som inte skall göra det. På den punkten har Storbritannien en helt avvikande uppfattning. Engelsmännen vill över huvud taget inte tänka tanken att få in hela skatteproblematiken i EG-sammanhanget. Det får den indirekta effekten att inte heller harmonisering på miljöområdet blir möjlig. Det är ett olöst problem inom EG. Man kan också rada upp en del andra frågor -- även om de inte är av så principiellt avgörande karaktär -- där vi har nått olika långt. Vi kan t.ex. när EG-kommissionen uttalar sig om den svenska förhandlingsuppläggningen få ett negativt besked därför att det just nu inte finns något annat att hänvisa till inom EG. Bilavgasområdet är ett exempel på detta. Men det innebär inte att vi anser att loppet på något sätt är kört. Det handlar om att driva dessa frågor vidare så framgångsrikt som möjligt enligt den princip som jag har nämnt, om högsta tillämpade ambitionsnivå. Låt mig också säga att jag tycker att det inom EG finns ett starkt gehör för de svenska kraven inom miljöområdet, vilka i allmänhet är mera långtgående.

Det var det uttryckssätt som personer från EG-kommissionen själva använde vid dessa överläggningar. När jag repeterade det på presskonferensen sade ingen emot. Det är ett belägg för att det inom miljösektorn finns bra möjligheter att föra dialogen vidare både med den nye kommissionären Yoannis Paleokrassas och naturligtvis med Laurens Brinkhorst. Det är mot den bakgrunden som detta arbete bedrivs. Vi är alltså hoppfulla om våra möjligheter. Men det skall inte förnekas att det inom EG också finns sektorintressen som håller emot. Man skall i det avseendet vara öppen och redovisa sina erfarenheter utan hänsynstaganden.

Herr talman! SAS har, som jag vid tidigare tillfällen berört här i kammaren, under flera månader fört diskussioner med flygbolagen KLM Airlines med sikte på ett omfattande samarbete. Detta arbete har nu kommit så långt att jag har funnit det lämpligt att informera riksdagen i frågan. Bakgrunden till dessa diskussioner finns i den fortgående avregleringen av flygbranschen i Europa och den genomgripande strukturförändring som denna för med sig.

SAS ledning har mot denna bakgrund satt upp ett antal kriterier som man menar är nödvändiga för att lyckas på en flygmarknad präglad av fri konkurrens. Dessa kriterier innefattar finansiell styrka, konkurrenskraftig kostnadsnivå, en stark position på en tillräckligt stor hemmamarknad, ett brett kundunderlag, ett bra trafikprogram och en bra produkt.

I grunden för analysen har legat omsorgen om de nödvändiga interkontinentala flygförbindelserna för de skandinaviska ländernas näringsliv. Ett fortsatt agerande som självständigt flygbolag, eller med lösa allianser som hittills, har bedömts ge otillräckliga stordriftsfördelar och marknadsbaser, vilket innebär lönsamhetsproblem som leder till en gradvis minskning av SAS trafiksystem och som på sikt hotar den interkontinentala verksamheten. Ett samgående med något av de tre största europeiska flygbolagen skulle visserligen innebära tillgång till stordriftsfördelar och ett konkurrenskraftigt internationellt trafiknät, men ger samtidigt ett mycket begränsat inflytande för de skandinaviska länderna gentemot en helt dominerande motpart, vilket på sikt skulle kunna leda till försämringar av trafiksystemet från skandinavisk utgångspunkt. Det förordade alternativet innebär däremot att ungefär jämnstora flygbolag går samman, vilket leder till att inget av de ingående bolagen ensamt kan dominera verksamheten, samtidigt som konstellationen blir tillräckligt stor för att kunna ge de eftersträvade rationaliseringsmöjligheterna och stordriftsfördelarna. SAS företagsledning och styrelse har delat slutsatserna av denna analys. Mot denna bakgrund har diskussioner förts inom ramen för projektet, som haft arbetsnamnet Alcazar. 16 olika arbetsgrupper med representanter från de fyra flygbolagen har haft som uppgift att genomlysa möjligheter och problem med ett tätt samarbete mellan bolagen. De övergripande principerna i arbetet är att etablera ett integrerat trafiksystem baserat på flera knutpunkter och utnyttja den geografiska spridningen av dessa knutpunkter för att skapa effektiva förbindelser till, från, via och inom Europa. Nonstopförbindelser skall finnas från samtliga knutpunkter där det lokala trafikunderlaget så tillåter eller konkurrenssituationen så kräver. Samarbetet avses ge synergieffekter och kostnadsreduktioner inom bl.a. marknadsförings och försäljningsorganisationen, produktutveckling och upphandling etc.

Arbetet har nu kommit så långt att det finns ett utkast till intentionsavtal . Detta dokument avses bli undertecknat under juni månad om det ges klarsignal för förhandlingar. Vidare avses under perioden juni--september ett s.k. integrationsavtal knutet till etablerandet av det tidigare nämnda managementbolaget bli utarbetat. I denna första fas bibehåller parterna sina rättsliga identiteter, medan managementbolaget leder verksamheten med en styrelse med representanter från samtliga deltagande flygbolag. I utkastet till intentionsavtal ingår emellertid också förpliktelser om att arbeta mot en andra fas, där flygbolagen fusioneras till en rättslig enhet. Denna fas bedöms dock tidigast kunna inträda om cirka 5 år, men blir beroende på bl.a. utvecklingen beträffande de civila luftfartsavtalen med länder utanför EG-området. Inom kort avser SAS styrelse besluta om man skall inleda förhandlingar om ett samgående i enlighet med vad jag har anfört. Såväl staten som de privata aktieägarna i SAS svenska moderbolag delar uppfattningen att sådana förhandlingar bör inledas. Regeringen kommer att återkomma till riksdagen inför ett slutligt ställningstagande till samarbete och samgående mellan de berörda flygbolagen.

Herr talman! Vi har under ett antal veckor kunnat se i tidningarna att något har varit på gång med SAS. Efter vissa krumbukter i debattartiklar och i en interpellationsdebatt har vi nu fått en information som jag välkomnar. Man hade kunnat hoppas på en litet större öppenhet i denna viktiga fråga. Fusionen, Alcazar, innebär en oerhört stor förändring för flygverksamheten i Sverige. Jag har några frågor till statsrådet. SAS ledning har ägnat sig åt en del analysarbete, bl.a. i 16 arbetsgrupper. Det är bra. Men regeringen har ett vidare ansvar för den sammanhållna infrastrukturen och kommunikationerna både inom landet och utomlands. Vilka oberoende analyser har regeringen gjort av de konsekvenser som Alcazarmodellen, eller någon annan modell, kan innebära för kommunikationerna i framtiden? Har regeringen gjort några sådana oberoende analyser? En förändring av SAS, till Alcazar eller något annat, kan ge genomgripande konsekvenser för Arlanda som navflygplats, ''hub'', och som denna regions största arbetsplats. Vilka analyser har regeringen gjort vad avser Arlanda som nav i framtiden och som en av vår regions största arbetsplatser? Vilka konsekvenser blir det?
Herr talman! Först är jag litet förvånad över att Ines Uusmann tycker att det inte har varit en tillräcklig öppenhet i denna fråga. Jag vet att SAS ledning har varit i trafikutskottet och informerat i frågan. Jag själv översände till Ingela Thalén inför vår interpellationsdebatt allt det material som fanns tillgängligt för regeringen. Vi har strävat efter fullständig öppenhet i denna fråga. Dock vill jag säga att frågan fortfarande är en utpräglad bolagsfråga. Det är därför som denna information framför allt handlar om att arbetet med analysen har kommit så långt att det är dags att gå in i förhandlingar. Ines Uusmann påpekar mycket riktigt att det har varit ett mycket omfattande arbete med dessa analyser. Hon pekar på att regeringens ansvar framför allt handlar om att ha en fungerande flygförsörjning i Sverige. Jag kan berätta att så sent som på dagens allmänna beredning var SAS inrikeschef på besök. Han redovisade de konsekvenser som SAS anser följer av detta. Jag kan berätta för Ines Uusmann att de slutsatser som dras är att detta kommer att gynna utvecklingen på Arlanda.

Det är vår uppfattning att vi vill se att förhandlingarna kommer i gång. Först när vi ser resultatet av dem är det dags för regeringen att ta ställning i den delen.
Herr talman! Jag vill knyta an till inrikestrafiken. Nu fick vi ett svar beträffande möjligheterna att Arlanda skulle kunna utvecklas. Men jag uppfattade det nyssnämnda svaret som att det fortfarande skulle vara som en del i den internationella trafiken. Hur bedömer regeringen att Alcazarsamarbetet kommer att påverka den nationella flygtrafiken, dvs. inrikesnätet i sin helhet? Det har i debatten talats mycket om den interkontinentala trafiken och i viss mån det europeiska nätet men väldigt litet om den nationella flygverksamhet som SAS för närvarande bär en stor del av. Hur kommer det att bli i framtiden om det blir ett Alcazarsamarbete? Vilka krav ställer regeringen? Vilka direktiv vill regeringen som ägare i det sammanhanget rikta mot bolaget? Häromdagen kunde vi läsa i tidningarna att Schweiz regering nu ställde krav på Swiss Air att parallellt utreda alternativ. Hur bedömer den svenska regeringen att sådana propåer kommer att kunna påverka de nu pågående samarbetsdiskussionerna?
Herr talman! Kort om den bedömning som görs av inrikestrafiken. Det kommer snarare att ha en positiv effekt att få en inmatning från de andra bolagen till det svenska inrikesnätet. Det är den bedömning som görs av SAS. Vi har i dag inget annat underlag. När det gäller den nya situation som har inträtt efter avregleringen är det likadant som det redan har blivit för järnvägen, som Georg Andersson själv har medverkat till, nämligen att SJ kör den trafik som är lönsam. Sedan har staten möjlighet att, om det anses vara regionalpolitiskt viktigt, upphandla olönsam trafik. Vi har nu gett ett uppdrag till statens förhandlingsman Kaj Janérus att handla upp trafik mellan i första hand Umeå och Östersund. Vi får se vad det kommer ut i denna förhandling, dvs. vilket trafiknät som kommer att avteckna sig. Men detta är inget ansvar som vi i dagens läge kan ålägga SAS. Att tillgodose trafikförsörjningen är något som regeringen kan göra genom att handla upp trafik där det kan visa sig nödvändigt av regionalpolitiska skäl. Jag träffade i förra veckan den schweiziske kommunikationsministern, som nu även är president i Schweiz. Vi hade tillfälle att diskutera frågan. Jag träffade även min holländske kollega. Regeringarna i Schweiz och Holland har en positiv attityd till projektet. Jag kan konstatera att det finns stämningar i Schweiz för att även undersöka andra alternativ. Det är ingenting som den svenska regeringen kan ha några synpunkter på, utan det är en naturlig process. Dock tycker jag att det material som presenterats från SAS ger vid handen att alternativ 1, dvs. att fortsätta på egen hand, i förlängningen skulle äventyra den svenska inrikestrafiken. Alternativ 2, dvs. att gå samman med något av de tre stora bolagen Lufthansa, British Airways eller Air France, skulle skapa en så oerhört dominerande ställning för den samarbetspartnern att vi också skulle få betydligt mera negativa konsekvenser än i det nu förordade alternativ 3.
Herr talman! Jag tror att det är klokt om man inte kategoriskt avvisar olika alternativ i denna process -- som kan bli svår när fyra intressenter skall förenas. Om den schweiziska regeringen tvekar kan det innebära att alternativ måste sökas upp. Det är mot den bakgrunden som jag ställde frågan om Schweiz. Jag inser också effekterna för inrikestrafiken av kommersialisering och avreglering. Men ett flygbolag, liksom andra kommersiella verksamheter, kan ju ändå ha större eller mindre ambitioner att klara vissa delar av aktiviteterna. Om SAS går in i ett mångnationellt samarbete, kan det ju finnas risk för att engagemanget för inrikestrafiken i Sverige minskar. Att så inte sker, tycker jag är något som den svenska regeringen har anledning att slå vakt om i de diskussioner som skall föras.
Herr talman! Låt mig bara konstatera att inrikestrafiken har en oerhört dominerande ställning inom hela SAS-koncernen, exempelvis när det gäller antalet starter och landningar, och har en mycket stor betydelse. Den verksamheten kommer även i framtiden att styras från Sverige, och jag är övertygad om att de representanter som staten framgent kommer att ha i SAS styrelse kommer att verka i den riktningen.
Herr talman! Kommunikationsministern har talat en hel del om SAS interkontinentala linjer och även om Arlanda. Mina frågor anknyter liksom Georg Anderssons till inrikesflyget. Det vore intressant, om kommunikationsministern kunde säga något mera konkret om vad samgåendet med andra bolag betyder för inrikestrafiken. Kommunikationsministern nämnde att det snarast har en positiv effekt. Men kan man säga någonting om vad det betyder för risken att det blir ett starkare monopol? Kommer konkurrensen att kunna öka eller minska? Kan man räkna med att flyget får flera eller färre turer? Blir det mindre eller större flygplan? Kommer man att kunna räkna med att nätet läggs upp på ett annat sätt än att Arlanda är nav i ett nät? Det vore intressant, om det fanns några tankar på vilka effekter på det här området som den nya organisationen har. Då tänker jag alltså på vad det nya bolaget klarar utan subventioner, inte knutet till vilket eventuellt statligt stöd vi ger.
Herr talman! De frågor som Lennart Fremling ställer tror jag bättre kan besvaras av bolaget självt. Men eftersom jag har fått en föredragning på förmiddagen, kan jag väl försöka mig på att göra några reflexioner kring frågorna. När det gäller starkare monopol framgår det av SAS eget material att man räknar med att behålla ungefär 70 % marknadsandel på den inrikes marknaden och att övriga operatörer kommer att ha ungefär 30 %. Det är säkert en rimlig bedömning. Fler eller färre turer är en utpräglad marknadsfråga, som styrs av efterfrågan, men jag tror att den nya bilden kommer att ge mer av mångfald, ett ökat samarbete med de allt duktigare svenska regionala flygbolagen. Inte bara SAS utan även andra större operatörer i Sverige som Transwede och Malmö Aviation kommer att starta samarbete som matar fram trafik till viktigare nav i Vad beträffar större eller mindre flygplan kan man nog räkna med att det kommer att ske en anpassning så småningom av flygplansflottan inom den nya koncernen till mera ändamålsenliga plan både ur storlekssynpunkt och vad gäller ekonomi och miljö. Exakt var man landar i de avseendena är det nog alldeles för tidigt att uttala sig om.

Herr talman! Låt mig börja med att yrka bifall till reservationerna 2 och 4. I reservation 2 vänder vi oss mot att regeringen, som just i dag på nytt lägger fram det svenska förslaget till avtal om stopp för alla provsprängningar av kärnvapen, samtidigt kraftigt minskar anslagen till FOA för seismisk övervakning av detta avtal. Regeringen bör enligt vår uppfattning återkomma till riksdagen med ett kompletterande förslag rörande den seismologiska provstoppsövervakningen. Argumentet för minskningen av anslagen till FOA är minst sagt besynnerligt. Ryssland har, säger man, ett mer omfattande datanät för seismisk information, och därför kan Sverige kraftigt minska sitt seismiska program utan hinder. Detta synes vara en total omläggning av svensk nedrustningspolitik när det gäller kärnvapen. Aldrig tidigare har Sverige ansett det vara kärnvapenmakternas uppgift att sig själv kontrollera. Sverige har sedan Alva Myrdahls dagar alltid hävdat att det behövs en oberoende internationell övervakning och varit pådrivande i det internationella arbetet för den seismologiska övervakningen. Förutvarande utrikesministern Karin Söder erbjöd på sin tid att Sverige skulle bygga upp det internationella seismologiska centret, något som Sverige sedan dess arbetat på. Nu skall vi lita på en av kärnvapenmakterna i stället! Uppenbart håller regeringen på att medvetet avveckla Sveriges kapacitet på området och därmed vår ledande roll internationellt. Detta är inte acceptabelt. Underförstått antyder utskottet att seismologisk övervakning är en begränsad form, när man med andra metoder kan uppnå kunskapen om vapen redan innan de används, och hänvisar till kemiavtalet. Sannolikt avser man ''challenge inspections'', dvs. kontroll på platsen, men detta är inget nytt och kan inte ersätta den seismologiska övervakningen. Inte heller de nya förslag som regeringen lägger fram i dag i Genève om att IAEA skall bli kontrollmyndighet för ett provstoppsavtal kan ersätta den seismologiska övervakningen. Tvärtom behöver IAEA som hittills endast sysslat med civil kärnkraft -- om detta förslag accepteras av alla parter -- kraftigt byggas ut med just seismologisk kunskap, som man helt saknar nu. I reservation 4 vänder vi oss mot det nya anslaget för säkerhetspolitisk forskning och begär att ärendet återremitteras till regeringen för en ny beredning i former som är brukliga. Bakgrunden är remarkabel.

Från socialdemokratiskt håll kan vi inte acceptera att den nya forskargruppen finansieras genom minskade resurser till folkrörelsernas freds och forskningsarbete och anser att frågan bör återremitteras till regeringen för ny beredning i de former som är brukliga. Vid en sådan beredning bör också frågan om forskning rörande Centraloch Östeuropa prövas och nordiska erfarenheter vägas in.

Herr talman! Utrikesutskottets betänkande UU31 handlar om forskning och forskarutbildning inom det utrikes och säkerhetspolitiska området. Vi inser självfallet att viss forskning behövs inom detta område. Konflikter mellan stater och inom stater har alltid funnits. Konfliktsituationen har dock märkbart förändrats efter Tysklands återförening, efter Sovjetunionens sönderfall och efter Vi ser positiva förändringar främst inom två områden, dels USA:s och Rysslands vilja till en långtgående kärnvapennedrustning, dels de minskade motsättningarna mellan öst och väst. Men vi ser också negativa förändringar i spåren av öststaternas långsamma demokratisering. Etniska och religiösa motsättningar flammar upp i forna Sovjetunionen och Jugoslavien. Dessa konflikter har ofta sin bakgrund i att olika minoriteter i ett land är eller känner sig förtryckta. Många känner sig mer eller mindre fördrivna från sin hembygd. Nya etniska konflikter får många forskare, institutioner och föreningar att äska nya pengar för nya forskningsprojekt. Kanske behövs det ny forskning, kanske inte. Ny demokrati anser att anslagen inom F-anslaget måste begränsas. Med ett budgetunderskott som växer med en halv miljard per dygn kan besparingar med några tiotals miljoner synas oväsentliga. Vi anser dock att med den ekonomiska kris som Sverige nu befinner sig i måste det sparas -- i smått som i stort. De anslag som berörs av betänkandet är sådana anslag där det både kan och måste sparas. Vi föreslår en reducering av anslagen F3 Bidrag till När det gäller Utrikespolitiska institutet kommer detta institut på förslag av regeringen och i enlighet med utskottets betänkande att få resurser för att etablera en särskild forskargrupp. Två och en halv miljoner kronor föreslås för detta ändamål vartill kommer en miljon för andra forskningsprojekt som är av särkild utrikes och säkerhetspolitisk betydelse. Socialdemokraterna vill ha motsvarande forskning, men kan inte acceptera att den nya forskningsgruppen finansieras genom minskade resurser till folkrörelsernas freds och forskningsarbete. Vi motsätter oss att det över huvud taget övervägs att ytterligare skattemedel tillförs för forskning inom det utrikes och säkerhetspolitiska området. Däremot hälsar vi i Ny demokrati med tillfredsställelse regeringens förslag att dra ned F4 Regeringens förslag ligger väl i linje med förslaget i vår motion U 401. Vi föreslår en reducering på ca 30 %, och regeringen föreslår en reducering på Det är synd att regeringens eventuella sparambitioner endast nådde detta anslag. Tydligen inser inte regeringen vådan av vårt stora budgetunderskott, eller så har man blivit fartblind och ser bara miljarder framför sig. Men innan ett belopp har blivit en miljard har det varit kronor och ören. Herr talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till våra reservationer nr 1 och nr 3.

Herr talman! Som företrädare för utskottsmajoriteten kan jag konstatera att det råder stor enighet i utskottet om de grundläggande frågor som behandlas i detta betänkande, även om vi har några reservationer. Det finns en bred enighet och en gemensam insikt. Den nya internationella situationen är ett mycket starkt argument för behovet av nya kunskaper. Det gäller att även utnyttja gamla kunskaper som kanske i och för sig har funnits men som inte varit riktigt relevanta i det världsläge som vi har haft fram till de allra senaste åren. Som ett exempel kan det finnas skäl att erinra om den patentföreställning man ofta stötte på om att allt österut i Europa i stort sett var likadant. Det var ungefär samma politiska förutsättningar, samma ekonomiska förutsättningar, osv., eftersom allt var inlåst i samma förtryckarsystem. Nu vet vi alla betydligt bättre. De händelser som inträffat de allra senaste åren visar dessutom på helt nya problem där väsentlig ny kunskap behövs. Det gäller inte minst nationalismen och de nationella konflikter som har dolts under så lång tid i de östliga delarna av Det finns oenighet på fyra punkter. Ny demokrati har avgett två reservationer som gäller anslagen till SIPRI och Utrikespolitiska institutet. Jag förstår i och för sig Ny demokratis sparvilja. Men man kan ändå göra den reflexionen att de medel som satsas på forskning och vetenskap nästan alltid i det långa loppet är väl använda medel. Kan man undvika att dra ner mer än absolut nödvändigt på satsningar på detta område -- vilket vi i majoriteten menar att man kan -- är det långsiktigt värdefullt för Sveriges säkerhet, förståelsen av Sveriges framtida roll i det nya Europa, och givetvis även för Sveriges ekonomi och ekonomiska möjligheter i framtiden. Jag tillstyrker därför utskottsmajoritetens skrivningar i dessa två avseenden. Detsamma gäller de två punkter där det finns socialdemokratiska reservationer. Det gäller först och främst forskning för rustningsbegränsning och nedrustning. Maj Britt Theorin redogjorde nyss för den Socialdemokratiska synen. Detta är givetvis en fråga där det finns utrymme för olika bedömningar. Men jag måste ändå reagera något mot den beskrivning av majoritetens argument som Maj Det är i och för sig utomordentligt positivt att det nu finns bättre möjligheter både politiskt och rent tekniskt, och man kan i dessa sammanhang se fram emot en mer konstruktiv insats också från Ryssland. Det är positivt. Men det är bara en del i den allmänna bild -- där en större förändring har skett -- som utskottsmajoriteten beskriver. Sverige har stött ett förslag, som nu har börjat leda till resultat, om att upprätta ett gemensamt centrum för denna typ av övervakning i stället för de fyra som tidigare funnits. I detta sammanhang har utvecklingen i Ryssland sitt intresse. Men det är inte bara Ryssland som är argumentet, vilket framgår mycket tydligt av utskottsmajoritetens text. Det har skett förändringar i omvärlden. När det sker förändringar anser jag att det inte är en orimlig slutsats att man också kan förändra de medel med vilka man försöker uppnå dessa mål, vilka i allt väsentligt är desamma som tidigare. Jag tillstyrker även här utskottsmajoritetens skrivning. Den andra socialdemokratiska reservationen gäller forskning av särskild utrikes och säkerhetspolitisk betydelse. Som Maj Britt Theorin konstaterade har det framförts betydande kritik mot den utredning som föregick regeringens ställningstagande. Regeringen har också i åtskilligt tagit intryck av denna kritik. Jag finner att det förslag som vi nu har att ta ställning till är väl avvägt. Om jag minns rätt gjorde man också i den socialdemokratiska motionen en särskild poäng om vikten av en nära samverkan med etablerade forskningsmiljöer. Det är precis det som regeringen försöker verka för. Det är det som ligger i regeringens förslag. Socialdemokraterna har litet grand ett behov av att föra kampanjen mot denna utredning ända hit för att markera att man verkligen har fört en kampanj. Men det är inte utredningen som är föremål för votering, utan det är något helt annat. Jag yrkar därför bifall till majoritetens skrivningar.
Herr talman! Låt mig börja med det första som Håkan Holmberg talade om, nämligen att Sverige har stött ett förslag om ett gemensamt centrum för seismologisk övervakning. Faktum är att Sverige har föreslagit ett internationellt centrum och erbjudit sig att vara värd för det. Det är vår förre utrikesminister Karin Söder som har lagt fram det erbjudandet, och det har sedan Sverige följt i många år. Vad den nuvarande regeringen gör är att frånhända sig möjligheterna att kontrollera kärnvapenprov genom att mycket kraftigt skära ner på FOA:s anslag för seismologisk övervakning. Det har inte framkommmmit något nytt, även om utskottsmajoriteten försöker antyda det i sin skrivning. Man säger att det går att använda andra metoder för att kontrollera. Dessa andra metoder är övervakning på platsen, s.k. challenge inspection. De har funnits med redan i det förra förslaget som jag lade på CD:s bord i juli månad 1991. Det är alltså inga nya förslag som har kommit fram. De behövs de också, men det behövs definitivt seismologisk övervakning. Det är bara att konstatera att den nuvarande regeringen litar på att Ryssland och kärnvapenmakterna kan sköta detta. Vi socialdemokrater har en annan uppfattning. Kärnvapenmakterna skall kontrolleras av det internationella samfundet och ingenting annat. När det gäller den forskning som berörs i den andra reservationen var det bra att höra att även Håkan Holmberg kunde vidgå att det framförts en betydande kritik och att regeringen har tagit intryck av detta. Men den huvudsakliga kritiken från vår sida gäller att man vill ta resurser från folkrörelsernas freds och forskningsarbete och lägga dem på ett arbete som man i sista hand måste finna en teknisk lösning på. Det är inte godtagbart. Regeringen bör komma tillbaka med ett bättre förslag. Det skall också behandlas i vederbörlig ordning på det sätt som man brukar göra.
Herr talman! Jag tror att varken jag eller någon annan vid något tillfälle har försökt förneka att den utredning som vi diskuterar har blivit utsatt för hård kritik. Det är allmänt känt. Det är ett egenartat språkbruk som Maj Britt Theorin använder genom att säga att även jag nu skulle vidgå detta. Det tycker jag inte riktigt hör hemma i en sansad diskussion. Jag förstår mycket väl att denna utredning upprörde känslorna på olika sätt. Men det väsentliga är, som det ju brukar vara när utredningar diskuteras, att regeringen sedan tar intryck av olika synpunkter som framförs. Det är också vad som har skett i det här fallet. Den invändning som Maj Britt Theorin nu framför har mycket litet med den ursprungliga huvudpunkten i den socialdemokratiska kritiken att göra. Jag tycker att det låter ganska konstruerat. Det är fortfarande fråga om att föra det oväsen man förde från början, ända fram till riksdagsdebatten för att markera att man verkligen fört oväsen. Det må man väl göra om man vill, men det sakliga underlaget sviktar en smula numera. Det väsentliga när det gäller övervakningen av kärnvapenprov är det som utskottsmajoriteten framhåller, nämligen att den totala bilden är förändrad. Maj Britt Theorin var mer diffus när det gällde att försöka göra ett nummer av detta med Ryssland. Jag uppskattar det. Det väsentliga är att bilden har förändrats. Om det internationella läget förändras och det sker framsteg som även Sverige aktivt medverkar till -- det har ju skett -- är det inte orimligt att prova om samma resultat kan uppnås i de nya former som nu finns till hands. Jag vidhåller mitt tidigare yrkande.
Herr talman! Den forskarrapport som togs fram skickades inte på remiss. Trots det fick den mycket kraftig kritik från bl.a. universitetshåll. Den behandlades alltså inte i vederbörlig ordning. Den ledde ändå till att regeringen inte lade fram samma förslag. Vi menar nog att man bör gå den rimliga vägen när man har förslag om ändrade forskningsinsatser att komma med. Men framför allt skall det inte gå ut över folkrörelsernas fredsoch forskningsarbete som har skett här. När det gäller den andra delen, är det en större principiell skillnad. Jag vill gärna göra Håkan Holmberg uppmärksam på det. Det är inte så enkelt som att världsläget har förändrats och att Ryssland besitter, som det står i utskottets betänkande, en större kunskap om seismologisk övervakning än vad man vetat om tidigare. Det är inte heller så att vi skulle kunna nöja oss med detta och dra ner på vår seismologiska övervakning. Sverige var först med att ta initiativ till den seismologiska övervakningen under Alva Myrdals ledning. Den har sedan fullföljts under alla regeringar därefter. Den är en mycket viktig del i det internationella samfundets möjligheter att kontrollera att kärnvapenmakterna följer de avtal som de skriver under. Nu vill alltså den nya regeringen kraftigt dra ner på det. Det är vi besvikna över. Framför allt eftersom de samtidigt säger sig vilja ha ett provstoppsavtal. Då blir det ännu underligare. Vi vet inte riktigt om regeringen verkligen menar detta eller om de bara rätt ut vill fortsätta att lita på kärnvapenmakterna. Det går en principiell skiljelinje mellan borgerligheten och socialdemokratin här, och den har inte att göra med att vi lever i en ny tid.
Herr talman! När det gäller den omtalade utredningen kan jag bara konstatera att det inte är utredningen som vi kommer att votera om längre fram, utan det är ett utskottsbetänkande som i väsentliga drag skiljer sig från det som egentligen föranledde den socialdemokratiska kanonaden på den här punkten. I övrigt är ju ändå poängen att det nu finns förslag om precis det som Sverige har arbetat för så länge. Att då inte vilja dra slutsatsen att det faktiskt skett -- eller åtminstone kommer att ske, om det inte hakar upp sig i sista minuten -- en väsentlig förändring som vi själva har tillskyndat, är inte ett konstruktivt sätt att närma sig det hela. Jag tycker att det är att litet väl mycket hålla fast vid exakta ståndpunkter, krav och ageranden som har drivits tidigare i tidigare situationer. Verkligheten förändras ju faktiskt. Ibland låter det som om Maj Britt Theorin på något sätt har litet svårt att medge att världen faktiskt har blivit så pass mycket annorlunda att det går att verka även i andra former för t.ex. detta mål.
Herr talman! Det är kanske inte så stor idé att fortsätta debatten. Men låt mig säga att jag definitivt inte är emot att finna nya former i en förändrad värld. Men om det gäller att kontrollera att kärnvapenmakterna icke företar provsprängningar krävs det att det internationella samfundet kontrollerar det, dvs. Sverige och andra länder som har den kapaciteten. Vi kan inte lita på att kärnvapenmakterna talar om för oss att de inte gör det. Där tror jag inte att världen har förändrats. Vi kan faktiskt inte lita på dem förrän kärnvapnen helt är borta.

Herr talman! Jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på behovet av ökade satsningar på den reumatologiska forskningen. Nu är det kanske inte särskilt många som lyssnar, men förhoppningsvis kan det ändå gå hem någonstans att jag har pekat på problemet. Förra året hade vi ett nordiskt reumatikerår som syftade till att sprida kunskap och information om reumatiska sjukdomar, reumatikers situation och om insatser på forskningsområdet och utbildningsområdet. Det har gett väldigt många bra resultat. Jag var aktivt medverkande till att det här året kom till stånd och till att vi fick en nordisk rekommendation till våra länder om att man skall göra en plan för förstärkta insatser mot reumatiska sjukdomar i Norden. Inom WHO räknar man med att det finns ungefär 200 olika reumatiska sjukdomar. Det är ungefär en miljon svenskar som har någon typ av reumatisk sjukdom. Nu är man ganska nära ett genombrott i forskningen. Det skulle vara samhällsekonomiskt ganska intressant att få en ordentligt satsning just i det skedet. Bara 1--2 % av de pengar som går till medicinsk forskning satsas på reumatologisk forskning. Reslutatet av de reumatiska sjukdomarna drar 20--25 % av vård och försäkringskostnaderna. Det vore av samhällsekonomiskt stort intresse att satsa nu, när man står inför ett genombrott. Dessutom kan man ge ett bättre liv åt väldigt många människor. Nu är man mycket nära att hitta en möjlighet att bota vissa av de reumatologiska sjukdomarna. Jag tycker att det är mycket intressant. Det är värt att göra en extra satsning i samtliga våra länder. Jag vill på det här sättet göra den svenska riksdagen uppmärksam på att det kan hända saker före år 2000 om vi lägger på ett kol nu. Utskottsmajoriteten är mycket positiv till min motion. Man har även tidigare uttalat sig om behovet av att ytterligare forskning sker. Man nöjer sig med att utgå ifrån att regeringen beaktar vad som här har anförts. Jag hoppas att det räcker den här gången. Annars skall jag själv medverka till att påpeka det.

Herr talman! I det här betänkandet på det sociala området behandlas en rad olika förslag med inriktning på social forskning. Det är många viktiga och bra förslag som har lagts fram i motioner och av utskottet. En del av de här motionerna har mött en något snäv behandling. Jag tänker bl.a. på forskningen om kvinnosjukdomar, självmord och incest för att nämna några områden. Det finns förvisso flera viktiga områden. Men när det gäller de områden jag nämnt, talar man om allt som görs där som om vi kunde nöja oss med det. Det låter som om allt var väl när det gäller forskning om kvinnors hälsa eller när det gäller självmordsforskningen. Jag tycker inte att så är fallet. Det finns oändligt mycket mer att göra på dessa områden. När det gäller forskningen om incestoffer är jag litet överraskad över att majoriteten har varit så njugg mot den socialdemokratiska motionen på det här området. Under allmänna motionstiden lade vi från Vänsterpartiet, Folkpartiet och kds fram en gemensam motion. Det var i stort sett samma förslag vi lade fram, nämligen att vi skulle ha en central instans, ett institut, som tar upp frågor som gäller både forskning om och behandling av dem som drabbats av incest. Tyvärr hade vi den gången inte Socialdemokraterna med oss. Motionen har senare avslagits av riksdagen. Jag är glad över att man på detta vis ändå vill lyfta fram de frågorna och hoppas att vi framöver kommer att få ett resultat och skapa en sådan instans. En central instans som har hand om forskning på detta område står inte i motsatsställning till att det görs en rad olika lokala projekt. Det handlar inte om hur man tar hand om och ställer upp för dem som drabbas av incest. Där handlar det om att samla den gemensamma kunskap som finns i landet på detta område, för att bidra till de olika lokala projekt som finns ute på fältet. Jag vill yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen på detta område. Herr talman! Jag vill framför allt ta upp ett annat förslag om välfärdsforskning, som Vänsterpartiet har framfört i motion Ub121. Där talar vi om betydelsen av en utvidgad levnadsnivåundersökning. I betänkandet avstyrks vår motion med motiveringen att sådan forskning redan pågår. Jag inser att vi borde ha förklarat oss bättre och beklagar att man inte har studerat våra motionsförslag närmare. Vi säger att vi vill ha en ny levnadsnivåundersökning, och det kan vara litet missvisande. Vi borde ha förtydligat oss och nämnt att det gäller en utvidgad undersökning på detta område. Det som sker i dag är i betydligt mindre skala än vad vi föreslår. Statistiska centralbyrån har världens bästa statistik. Man samlar in ett omfattande statistiskt material rörande en rad områden i livet. Men man får inte pengar till att utnyttja det insamlade materialet för levnadsnivåundersökningar. För varje år har man fått allt mindre pengar till denna typ av forskning. Det är särskilt viktigt att SCB får pengar till välfärdsforskning, så att man kan göra analyser av transfereringssystemen. Då kan vi se hur vi kan komma till rätta med orättvisor i samhället. Det gäller fördelningen av de gemensamma resurserna, våra gemensamma tillgångar. Jag menar att det är speciellt angeläget i dessa dagar, när vi får allt tydligare tecken på att klyftorna i vårt land ökar och att avståndet faktiskt ökar mellan dem i samhället som har det bra och dem som har det dåligt. Det är av oerhört stor betydelse att vi får seriös forskning på detta område, som visar hur vi skulle kunna åtgärda detta och komma till rätta med de ökande klasskillnader som finns i vårt land. Det tycker jag att utskottets majoritet helt har missat när man har avstyrkt vår motion. Jag beklagar att inte heller Socialdemokraterna har velat tillstyrka den. Herr talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till vår motion Ub121, punkterna 31 och 32 i hemställan.

Herr talman! Socialutskottet har i stort sett med tillfredsställelse tagit del av regeringens forskningsproposition. Propositionen berör ett för landets framtid viktigt område, vilket inte minst har framgått av inläggen här. Sverige har förmånen att tillhöra det fåtal länder som har jämn och hög utbildningsnivå, väl fungerande nätverk för utbildning och internationellt sett unikt brett stöd till de studerande. Detta är förutsättningen för den breda rekryteringsbas som är nödvändig för att Sverige skall vara ett forskningsintensivt land med betydande insatser i frontforskningen inom många viktiga områden. Vi betraktas även internationellt som en stormakt inom forskningen, bl.a. inom områden som nämndes här tidigare. Detta gäller inte minst inom socialutskottets ansvarsområde, samhällsvetenskaper, hälso och sjukvård. Vi kan vara stolta över att Sverige, ett litet land, bidrar så mycket till den internationella utvecklingen. Men vi skall inte glömma att detta är förutsättningen för vårt välstånd och välfärd. Tillgången till frontforskning inom landet är en förutsättning för att man skall kunna bedöma kvaliteten och relevansen av forskningen i andra länder och snabbt tillämpa sådana resultat inom vårt samhällsliv, vår hälso och sjukvård och även vår industri. Vi välkomnar förslagen i propositionen om en ökad satsning på forskningen och i stort sett även gjorda prioriteringar. En ökad satsning på forskning är också förutsättningen för att vi skall behålla vår ställning i toppen, när allt fler länder upptäcker betydelsen av dessa samband och även de satsar mer på sin forskning. Vår internationellt sett framskjutna ställning inom forskningen är inte självklar. Vi måste ständigt anstränga oss för att behålla den. Socialutskottet har behandlat många motioner med anledning av proposition 170. Flera av dem har nämnts här i kammaren. Jag känner stor sympati för nästan samtliga yrkanden. Som väl är har flertalet blivit tillgodosedda och behöver inte föranleda någon riksdagens åtgärd. Andra innehåller goda förslag som dock skulle utgöra en detaljstyrning av prioriteringar inom forskningen, som riksdagen och regeringen ibland kan finna nödvändig men bör vara sparsam med. Sverige är, som sagt var, ett litet land. Det bästa sättet att använda våra forskningsresurser på är oftast att bestämma riktlinjerna, fördela medel i stort och sedan överlåta prioriteringar till inomvetenskapliga bedömningar i väl fungerande forskningsråd som arbetar med stor och av alla erkänd integritet. Jag vill till tidigare talare säga att det var svårt att inte föra vidare flera goda motionsförslag. Allt kan dock inte tillgodoses på en gång. Jag hoppas att flera av dessa förslag skall kunna beaktas i den uppföljande forskningsproposition som regeringen aviserade till 1994. Mot den bakgrunden vill jag tillstyrka främst femte avsnittet i regeringens proposition, med de förtydliganden som finns i socialutskottets betänkande. Bra forskning är beroende av långsiktiga satsningar. Det är därför viktigt att vi har så gott som fullständig politisk enighet bakom socialutskottets betänkande. Jag vill här endast kort beröra några punkter i utskottets betänkande. Statens institut för psykosocial miljömedicin, som vi har skrivit ganska utförligt om i betänkandet, bör inte endast under planeringsperioden utan under överskådlig tid behålla ställningen som en självständig myndighet. Där bedrivs målinriktad forskning, utbildning, dokumentation och information inom frågor med hög samhällsrelevans. Institutet uppvisar utomordentligt goda resultat och förvaltar väl de resurser som samhället kunnat ställa till förfogande. Institutet skall nu utöka sin verksamhet med en fjärde inriktning, på invandrarmiljö och hälsa. I praktiken utvidgas institutets verksamhet till ytterligare ett område, som Eva Zetterberg nämnde, genom inrättande i januari i år av ett centrum för suicidforskning och prevention. Detta är ett oerhört angeläget och länge försummat forskningsområde. Utskottet sade att det var framsynt att detta centrum förlades geografiskt till institutet för psykosocial medicin. Det var onekligen en miss att knyta centrumet organisatoriskt till yrkesmedicinska kliniken, som faktiskt inte har mycket gemensamt med suicidforskning och suicidprevention. Jag hoppas att man inte heller i framtiden kommer att ha mycket gemensamt. Detta bör rättas till, vilket utskottet också framhåller i sitt betänkande. Jag har stor förståelse och viss sympati för reservationen enligt vilken detta bör ges regeringen till känna. Under mina kontakter med Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet har jag dock förstått att man är väl medveten om problemet och är på väg att rätta till detta förhållande. Mot den bakgrunden bedömde majoriteten att ett tillkännagivande inte var nödvändigt. Inom hälso och sjukvården pågår en snabb utveckling av formerna för organisation och styrning. Den ekonomiska situationen tvingar samtidigt fram rationaliseringar och ibland smärtsamma prioriteringar. Allt detta ställer stora krav på en vetenskaplig utvärdering av det vi gör inom sjukvården. Jag vill peka på de värdefulla insatser som görs av bl.a. SBU och SPRI för att vetenskapligt utvärdera dels våra metoder, dels effekterna av olika organisatoriska förändringar. Men en förutsättning för den verksamheten är att vi inte bara upprätthåller utan också ökar den tillämpade kliniska forskningen, som är grunden för alla dessa utvärderingar. I propositionen uppmärksammas att införande av nya ekonomiska styrsystem kan skapa svårigheter för den tillämpade kliniska forskningen. Det mesta av den forskningen bedrivs vid våra universitetssjukhus. Dessa tvingas också i praktiken att ta hand om de mest komplicerade fallen, vilket man inte får glömma. Det är angeläget att man vid budgeteringen och vid utformningen av nya ekonomiska styrsystem beaktar detta så att våra universitetssjukhus inte får minskade förutsättningar att fullfölja sina viktiga uppgifter. Enligt propositionen kommer regeringen noga att följa den utvecklingen, och regeringen är medveten om dessa problem. Utskottet ville tillägga att vi anser att regeringen särskilt måste beakta den tillämpade kliniska forskningens betydelse, inte minst när det gäller den reumatologiska forskning som nämndes av Lena Öhrsvik. Forskningen måste öka och ges ökat stöd. Enligt vårt betänkande bör regeringen överväga och eventuellt utreda lämpliga former för förstärkning och säkring av resurserna för detta angelägna forskningsområde. Det är mycket starka skrivningar som vi överlämnar till departementen. Vid våra kontakter med Utbildningsdepartementet, främst med sekreteraren hos utbildningsministern, har det framgått att regeringen är väl medveten om dessa problem och att åtgärder skall vidtas även utan något tillkännagivande. I detta sammanhang vill jag personligen nämna att sjukhusledningarna vid åtminstone tre av våra universitetssjukhus konsekvent vill skilja uppgiften som prefekt för en klinisk institution från uppgiften som klinikchef och chefsöverläkare. De diskriminerar prefekterna såsom varande olämpliga för uppgiften som chefsöverläkare. Detta gagnar inte den kliniska forskningen, undervisningen eller sjukvården. Jag har uppfattat att jag har fått förståelse för detta när frågan diskuterades här i kammaren med utbildnings och forskningsministern så sent som förra veckan. Som Eva Zetterberg nämnde skadas unga människor genom incest för hela livet, och faktiskt skadas också den berörda föräldern. Forskningen inom detta område är svår, men också oerhört viktig. Jag vill påminna om att Samhällsvetenskapliga forskningsrådet har fått ökade resurser och prioriterar familjeforskning. Vi utgår från att man inom den ramen kommer att ta till vara bra forskningsprojekt beträffande incest och anser därför inte att ett tillkännagivande fyller någon funktion. Vi välkomnar att Socialvetenskapliga forskningsrådet prioriterar familje och missbruksforskning och att dessa områden tillsammans med kvinnoforskningen, som Eva Zetterberg nämnde, är prioriterade inom det nybildade Folkhälsoinstitutet, som också har viktiga forskningsuppgifter och resurser för att stärka forskningen. Herr talman! Jag är en av de äldsta eller kanske den äldste av riksdagens nuvarande ledamöter. Jag är en av de få eller kanske den ende som har kommit hit till Sverige som flykting. Det är mot den bakgrunden kanske naturligt att jag personligen med tillfredsställelse hälsar regeringens inställning som kommit till uttryck i propositionen om betydelsen av forskning om äldre och om invandrares villkor. Forskningen i Sverige är oerhört bred och den omfattar många områden. Jag yrkar bifall till regeringens proposition 170 med de förtydliganden som framgår av socialutskottets betänkande nr 25.

Herr talman! Jerzy Einhorn har engagerat talat om olika delar av den sociala forskningen, och jag har stor respekt för det. Jag har uppfattat det stora engagemang som Jerzy Einhorn har på olika områden, och jag noterade att vi har samma uppfattning om vikten av forskning vad gäller barn och ungdomar som har drabbats av incest. Jag vill dock vidhålla att jag därför tycker att det är desto mer märkligt att man från majoritetens sida inte har velat bifalla den här reservationen. I betänkandet sägs att den nyutnämnda Barnombudsmannen även skall ta på sig denna fråga. Jag har mycket svårt att se att Barnombudsmannen även skall kunna ta som sin uppgift att sammanfatta forskningen och driva forskningen vidare på just det här området. Barnombudsmannen har en rad andra uppgifter som redan föreligger. Jag vill upprepa frågan om varför man inte från majoritetens sida har ställt sig bakom detta förslag. Kds-ledamöter har bl.a. skrivit på den motion som jag talade om tidigare, om att inrätta ett centrum för forskning och behandling för incestdrabbade. Jag vill också ta upp det andra förslag som har framställts i Vänsterpartiets partimotion och som gäller levnadsnivåundersökningar, eftersom jag inte tycker att vi har fått ett fullständigt svar i betänkandet. Det avslag som vi får på vårt motionsförslag har inte riktigt tagit hänsyn till vad det handlar om. I dag får vi mycket tydliga signaler om att klasskillnaderna ökar i vårt land. Jag tror att det då är mycket betydelsefullt att följa upp detta och studera hur skillnaderna i människors levnadsvillkor ser ut mera konkret. Vi bör också fråga oss vad vi kan göra åt det för att se till att skillnaderna inte ökar utan tvärtom minskar.
Herr talman! Jag delar faktiskt i princip uppfattningen i de uttalanden som Eva Zetterberg har gjort här. Jag vill ytterligare understryka att det ändock finns en enighet i stora drag bakom socialutskottets betänkande i dessa frågor. Jag delar också Eva Zetterbergs uppfattning att Barnombudsmannen inte kan bedriva forskning. Barnombudsmannen kan dock ta fram problemen och belysa vad som händer. Det kan bli ett viktigt underlag för forskningen. Forskning kan inte kommenderas fram. Genom att satsa mer resurser på ett visst bestämt område kan vi inte alltid åstadkomma att detta område prioriteras. Inom det samhällsvetenskapliga forskningsområdet finns det dock ett stort intresse för denna fråga. Jag skulle bli mycket förvånad om Socialmedicinska forskningsrådet skulle avslå bra ansökningar om incestforskningen. Det är en fråga som i vårt samhälle har hög aktualitet, inte minst genom mycket information som har kommit fram och alltid har funnits i denna fråga. Det är mycket viktigt med levnadsnivåundersökningar, och jag har förståelse för att man vill ha en utvidgad levnadsnivåundersökning. Men jag kan inte komma ifrån att jag personligen tycker -- och då talar jag även för majoriteten -- att man först bör avvakta den pågående utvärderingen av den undersökning som nyligen genomförts innan man drar upp riktlinjer för en utvidgad levnadsnivåundersökning.
Herr talman! Det är bra att Jerzy Einhorn och jag är överens om de stora dragen vad gäller det här forskningsområdet. Jag vill också upprepa att Barnombudsmannen omöjligen kan ta fram forskningsunderlag och delta i forskningen, men som Jerzy Einhorn säger ta in underlag om frågeställningar och sprida det vidare. Men till detta behövs kvalificerad forskning. Eftersom vi är överens här beklagar jag att majoriteten inte velat bifalla denna motion, utan gått på linjen att sätta sitt hopp till att andra skall avgöra frågan om resurser till området för dem som drabbats av incest. I fråga om levnadsnivåundersökningar kan jag bara konstatera att jag beklagar att intresset inte finns hos utskottsmajoriteten och tyvärr inte heller från Socialdemokraterna, att i det här fallet se hur de ökade klasskillnaderna mellan människor drabbar och vad vi skulle kunna göra åt det. Jag tror alltså att det som görs på det här området inte är tillräckligt.
Herr talman! Jag tackar för påpekandet beträffande incestforskningen. Jag kanske uttryckte mig otydligt. Barnombudsmannen -- vi inrättade nyligen en sådan tjänst -- kan inte ta fram underlag för forskning. Men underlag för forskning är information om vad som händer i landet. Det är min djupa övertygelse att Barnombudsmannen känner ansvar för att tydliggöra de situationer som förekommer när det gäller incest. Det är beklagligt att det är så svårt att få fram fakta om detta tabubelagda område. Men att informationen kommer fram och meddelas kan stimulera forskningen och kan ge underlag, inte för ombudsmannens forskning, men för olika forskningsprojekt. Jag tror att en uttalad begäran om satsning på incestforskning skulle vara en detaljstyrning av forskningen som enligt min bedömning i dagens läge inte fyller någon funktion utöver de satsningar som redan gjorts genom att man prioriterar familjeforskning och att Socialvetenskapliga forskningsrådet har fått ökade resurser. På en punkt kan jag inte hålla med Eva Zetterberg. Jag tycker att hon med sin slutsats, att det inte finns intresse för levnadsnivåundersökningar, har dragit för långt gående slutsatser från utskottets ställningstagande. Utskottet säger klart och tydligt att vi vill avvakta resultaten av den utvärdering som pågår av den för inte länge sedan gjorda levnadsnivåundersökningen innan vi tar ställning till hur vi skall gå vidare. Detta är inte brist på intresse för frågan som sådan.

Herr talman! Under den allmänna motionstiden lämnade Viola Furubjelke och jag in vår motion om incest, som det har talats om här en stund, och om förstärkt forskning med anledning av detta. Motionen handlade både om offren och förövarna. Motionen har sin grund i signaler som vi motionärer har fått från personal i bl.a. socialtjänsten, från sådana som arbetar med rehabilitering av familjer där incest har förekommit. Incestproblemet har ju uppmärksammats mer och mer under de senaste åren. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att incest har blivit vanligare, bara att det har blivit synligt och kommit upp i dagen. Att så har skett tror jag är bra i sig, för det skapar förutsättningar för bearbetning och rehabilitering, Utskottsmajoriteten har, som redan framgått, föreslagit att vår motion skall avslås. Man tycks mena att de forskningsinsatser som görs är till fyllest. Det är säkert inget fel på de forskningsinsatser som görs, men min poäng är att det behövs mer. De som arbetar inom skola, sjukvård, socialtjänst och i rättsväsendet känner att deras kunskaper när det gäller att hjälpa drabbade barn och familjer är otillräckliga, och då behövs det mer forskning. Jag är inte socialarbetare, men jag kan föreställa mig att det är ett mycket svårt och mycket grannlaga arbete att rehabilitera familjer där det förekommer incest. Sådana insatser kan man inte göra bara på känn och med stöd av allmänna kunskaper om familjerelationer. De metoder som används måste vara grundade på djupa kunskaper och baserade på forskning. Mot bakgrund av vad utskottsmajoriteten skriver om vår motion förstår jag inte riktigt varför man inte orkat med ett tillkännagivande till regeringen om vikten av att Socialvetenskapliga forskningsrådet satsar på forskning om incest. Det är forskningsrådet som måste ta ansvar både för att det kommer anslag till detta forskningsområde och till forskningsinformationen. Jag instämmer i det som sagts tidigare om att det inte kan vara Barnombudsmannens uppgift att sköta forskningsinformationen och än mindre förstås, anslagsgivningen. Jag kan inte se att det hade varit någon nesa för regeringen att riksdagen lyft fram forskning om incest och meddelat regeringen att man vill ha en prioritering av detta. Det hade kunnat ses som ett ytterligare stöd för de insatser som ändå görs och stimulans att ägna sig mer åt dem. Jerzy Einhorn sade att det skulle ha varit detaljstyrning. Jag vill gärna säga att jag själv, som sitter i utbildningsutskottet, ogärna föreslår detaljstyrning av forskning. Men jag menar att detta är ett ganska brett forskningsområde. Jag exemplifierar med att människor i skolan, i socialtjänsten, i rättsväsendet och i sjukvården på olika sätt konfronteras med familjer där incest har förekommit. Det är inget smalt litet område, och det kan inte betecknas som detaljstyrning, menar jag, när det handlar om ett brett forskningsområde. Därför kan jag som ledamot i utbildningsutskottet tala för detta område. Jag vill yrka bifall, herr talman, till reservation 2.
Herr talman! Jag tackar Berit Löfstedt för hennes inlägg. Jag vill påpeka en mycket viktig sak, nämligen att incest tyvärr nog förekommit i mycket större omfattning än vad vi är medvetna om i dag. Den välkomna större öppenheten i samhället har tagit fram det stora och oerhört tragiska problemet till ytan. Ett avslag i utskottet kan ha olika grunder. När vi rent formellt yrkade avslag var vår bedömning att motionen har blivit tillgodosedd. Med risk för att jag upprepar mig vill jag ändå säga att det, om man skall uttala sig om huruvida ett område skall prioriteras, inte räcker med att området är viktigt, utan man måste veta att det finns forskare med icke beviljade forskningsprojekt. Jag tror faktiskt inte att så är fallet. Jag har talat med forskare inom området, ett område som är mycket svårt. Den bild som jag har är att det i dag inte finns några bra forskningsprojekt som Socialvetenskapliga forskningsrådet inte beviljar. Därför gjordes bedömningen att en prioritering av detta inte skulle fylla någon funktion utan uppfattas som detaljstyrning. Att vi önskar forskning på visst område är ju inte den enda förutsättningen för att den skall kunna bedrivas, utan det måste ju också finnas bra projekt och som inte fått stöd. Men, som jag sade tidigare, jag tror inte att det är fallet.
Herr talman! Det här börjar bli besynnerligt. Först säger Jerzy Einhorn att min motion är tillgodosedd, därefter säger han att det inte finns några bra forskningsprojekt. Uppenbarligen betyder det att det inte finns några bra forskare på det här området som klarar av det. Om det är på det viset är det mycket alarmerande. För det berörda forskningsrådet finns det då all anledning att på olika sätt stödja igångsättandet av denna typ av forskning. Jag är den första att tillstå att dåliga projekt gynnar varken detta eller något annat område, men forskningsrådet har möjlighet att ta initiativ. Om det är såsom Jerzy Einhorn beskriver, finns det ytterligare skäl att uttala att detta område borde vara prioriterat.
Herr talman! Jag beklagar att jag återkommer i samma fråga i debatten. Jag menar att motionen är tillgodosedd därför att Socialvetenskapliga forskningsrådet kommer att få ökade anslag tack vare den proposition som förhoppningsvis vinner bifall i morgon. Familjeområdet är prioriterat av Socialvetenskapliga rådet, eftersom incestforskningen bedrivs inom det området. Genom prioritering av ett brett område med ökade anslag, där denna forskning är en mycket viktig faktor, har motionen tillgodosetts.

Herr talman! Socialutskottet har haft en ingående beredning av propositionen när det gäller ett antal viktiga sakområden. De förslag som socialutskottet nu lägger fram till riksdagen är i förhållande till förslagen i propositionen förbättrade på några viktiga områden. Det gäller behovet av klinisk-medicinsk forskning, av reumatologisk forskning och av mer lokal och regional välfärdsforskning. SBU har uppvaktat utskottet. SBU är en liten myndighet som vetenskapligt skall utvärdera de behandlingsmetoder som finns inom svensk sjukvård. Man påpekade bekymmersamt risken att basen för den kliniska forskningen inom sjukvården håller på att smalna av rätt ordentligt. Man var orolig över att vi skulle gå mot en utveckling där vi allvarligt skulle försvåra möjligheterna att kritiskt granska de medicinska behandlingsmetoderna och den medicinska diagnostiken. Alla som jobbar med sjukvård vet att svensk och internationell sjukvårds framgång ligger i att man har ändamålsenliga och bra behandlingsmetoder och diagnostik. Någon har sagt att internationell sjukvård har upplevt tre revolutioner. Den första var den naturvetenskapliga revolutionen i slutet av 1700 talet. Den andra kom efter kriget, då vi fick ekonomiska möjligheter att bygga upp finansieringen av de nya möjligheterna som följde med den medicinska utvecklingen. Den tredje revolutionen sägs vara att vi nu behöver gå in i en period där vi på ett helt annat sätt än tidigare utvärderar de behandlingsmetoder och den diagnostik som finns. Personligen tror jag att det här finns mycket stora möjligheter att minska lidande och att göra rätt väsentliga besparingar totalt sett i samhällsekonomin. SBU skickade alltså ut en oerhört allvarlig signal, dvs. att basen för den medicinsk-kliniska forskningen riskerade att försvagas. Det är därför oerhört glädjande att utskottet, i enhällighet, på den här punkten har förbättrat förslaget i propositionen. Utskottet föreslår i stället riksdagen att ge regeringen till känna att uppmärksamma denna fråga och att överväga om en utredning borde göras för att man skall kunna försäkra sig om att en olycka inte sker, och att bra medicinskt tillämpad forskning fortsättningsvis kan åstadkommas. Jag vill citera något som utskottet skriver med anledning av de nya ekonomiska styrsystem som prövas i sjukvården: ''Här behövs en kritisk granskning av beställare--utföraremodellens inverkan på den kliniska forskningen.'' Jag finner det angeläget att också just den biten kommer med här. Även företrädare för den reumatologiska forskningen har uppvaktat utskottet. Utskottet har gjort en bra skrivning när det gäller det området. Behovet av lokala och regionala studier lyfts fram. Det är nog viktigt att vi får sådana. Om vi i Sverige vill ha reda på hur barn i exempelvis skolan mår, har vi hitintills nöjt oss med att Socialstyrelsen gör en nationell studie. Men alla vi som är ute reser i detta land vet ju att skolsituationen för barn i inlandet är en helt annan än exempelvis här. Vi kan fördjupa besluten när det gäller välfärdspolitiken, om vi får mer av lokala och regionala studier Herr talman! Slutligen vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 2. Man är i socialutskottet i sak överens. Det som skiljer i uppfattningarna är att Jerzy Einhorn anser att man inte skall besvära regeringen när det gäller de här två punkterna, medan vi anser att regeringen skall besväras. Framför allt skall regeringen besväras när det gäller att behovet av forskning om incest. Jerzy Einhorn vet ju att forskningsvärlden är en värld för sig. Om inte riksdagen ger en tydlig signal genom ett tillkännagivande till regeringen, så att regeringen är besvärad av riksdagen, är risken uppenbar att det som vi i sak är överens om inte genomförs i praktiken. Därför vill vi, på dessa två punkter, ha ett tillkännagivande.
Herr talman! Först vill jag tacka Bo Holmberg för att han påpekade att det är mycken omsorg nedlagd när det gäller reumatologisk forskning. Jag glömde att säga det till Lena Öhrsvik, men hon känner kanske redan till det. En särskild utfrågning har gjorts. Jag delar Bo Holmbergs framförda uppfattning att utskottet förbättrat förslaget i regeringens proposition. Och det är ju vår uppgift här i riksdagen. Jag vill i det här sammanhanget påminna om att det, genom att det i propositionen sägs att regeringen är uppmärksam när det gäller införande av nya ekonomiska styrsystem, kan skapa svårigheter för den tillämpade kliniska forskningen. I propositionen sägs också att regeringen kommer att följa utvecklingen noga. Men i ett enigt utskott och i riksdagen har vi tagit tag i denna problematik. Jag uppskattar mycket att utbildningsministern, forskningsministern, är i kammaren. Det var nämligen så, att när jag skulle diskutera denna fråga med Utbildningsdepartementet var utbildningsministerns statssekreterare endast närvarande, utbildningsministern var bortrest. Det är min djupa övertygelse att de utfästelser som jag har fått och fört vidare till utskottet om åtgärder för att säkra resurser till den tillämpade kliniska forskningen -- som faktiskt är hotad -- seriöst kommer att uppfyllas utan något tillkännagivande till regeringen. Vi genomför förändringar i styrsystemen och organisationen inom sjukvården. Dessa förändringar är nödvändiga men enormt omfattande, och därför är det naturligt att de också kan skapa problem på vissa områden. Jag är övertygad om att regeringen är uppmärksam på dessa problem och kommer att ta tag i dem. Jag vill än en gång understryka det som jag avslutade mitt anförande med att säga, nämligen att en långsiktigt bra forskning är beroende av långsiktiga satsningar. Inte minst debatten här i kammaren har visat att det råder mycket stor politisk enighet om de bedömningar som socialutskottet har lagt fram. Det föreligger avvikande meningar i enstaka frågor, och jag hoppas att vi skall kunna återkomma och diskutera dem igen när regeringen lägger fram den aviserade översynen av forskningspropositionen 1994.

Herr talman! Rubriken för den här debatten är Forskning -- Anslag till Brottsförebyggande rådet, m.m. Det är en rätt harmlös rubrik och en rätt harmlös fråga, kan man tänkas tycka. Men bakom den rubriken döljer sig ett betydligt större och viktigare ställningstagande än bara till ett anslag till en statlig myndighet. Här i kammaren och i andra riksdagssammanhang brukar ledamöter från alla partier tala väl om den brottsförebyggande verksamheten. Samtliga partier brukar säga att det mest verkningsfulla medlet för att på litet sikt minska brottsligheten och brottsutvecklingen är de förebyggande åtgärderna. Att förebyggande insatser, framför allt bland ungdomar, har positiva effekter på brottsutvecklingen, finns det ett otal exempel på. I Danmark har man sedan ungefär tio år satsat på att jobba med just ungdomar för att få ned brottsligheten där -- nu börjar man se resultaten av detta, och de är positiva. Också på många håll här i Sverige har det bedrivits s.k. grannsamverkan mot brott -- med gott resultat. Med relativt enkla åtgärder har man lyckats få ned mängden bilstölder, inbrott, skadegörelse och annat sådant som drabbar människor i bostadsområdena. Inom ramen för de försöksprojekt som BRÅ, polisen och lokala myndigheter bedrivit på fem orter i landet har man också uppnått goda resultat. Ett exempel är från Karlskoga -- Degerfors, där man faktiskt har lyckats halvera antalet brott av vissa typer. Det rör sig om exempelvis skadegörelse och misshandel. Polisen i området säger att man efter det här projektets genomförande faktiskt har fått tid och resurser över att bekämpa andra typer av brott. Dessutom har det blivit lugnare på stan, så att allmänheten vågar vistas på allmänna platser. Allt det här uppfattar vi från alla partier som någonting positivt, och vi kan åtminstone med läpparna erkänna att denna typ av verksamhet borde utökas rejält. Problemet är att det från den borgerliga majoritetens sida mest blir just en läpparnas bekännelse. När man kommer till frågan om resurser och arbetsmetoder gör man inom den borgerliga majoriteten enligt min mening en helt annan prioritering. Man är från den borgerliga majoritetens sida inte beredd att satsa några nya resurser för att få i gång fler sådana här brottsförebyggande projekt. Från socialdemokratiskt håll har vi i dessa kärva tider tyckt att det har varit viktigt att prioritera området, och vi är av den uppfattningen att 4 extra miljoner bör anslås för att stötta och utvidga lokala brottsförebyggande projekt. Helst skulle vi vilja att riksdagen kunde anslå större summor pengar, men pengarna räcker som sagt inte till allt. Från borgerlighetens sida har man bemött vårt krav med att säga att pengarna är slut. Visst skulle det vara bra om man kunde satsa på att få i gång fler lokala brottsförebyggande projekt, men det statsfinansiella läget tillåter enligt majoriteten inte detta. Visst skulle det argumentet kunna ha en viss relevans, om det hade kommit från något annat håll än från de borgerliga regeringspartierna. De har i praktiken valt en annan inriktning. När det kommer till fördelningen av resurser verkar det för borgerligheten vara viktigare att hålla fångarna inspärrade några månader extra, vilket brottsforskare och andra menar inte ger några som helst positiva effekter på brottsutvecklingen, än att politiskt medverka till att få fram ökade resurser för den brottsförebyggande verksamheten. Den borgerliga majoriteten kostade i våras på sig att i ett slag öka statens årliga utgifter med i runda slängar 215 miljoner kronor för att kunna avskaffa halvtidsfrigivningen. Då var argumenten om det statsfinansiella läget som bortblåsta. Politik handlar givetvis om att prioritera, och den borgerliga majoriteten har som jag har förstått saken tyckt att det har varit viktigare att prioritera längre inlåsning än att göra andra offensiva insatser för att på sikt dämpa brottsutvecklingen. Det förvånar mig inte så mycket att Moderata samlingspartiet står för den linjen, men att Centerpartiet har gått med på den linjen tycker jag är förvånansvärt, och jag tycker inte att det stämmer överens med den inriktning som Centerpartiet tidigare har haft i de här frågorna. Den borgerliga majoriteten stoppar inte bara en utökad satsning på lokala brottsförebyggande projekt, utan man ser också till så att det organ, Brottsförebyggande rådet, BRÅ, som har haft en central roll i det här arbetet vingklipps rejält och under den kommande treårsperioden får kraftigt minskade anslag. BRÅ:s aktiva roll och speciella verksamhet, som kopplar ihop forskning inom det kriminalvetenskapliga området med praktisk brottsförebyggande verksamhet, avskaffas i princip, och i stället vill man göra BRÅ till ett expertorgan, som i princip skall serva regeringen. Vi har reserverat oss mot den här inriktningen av BRÅ:s verksamhet. Vi gör det därför att vi tror att det är viktigt att ha en direkt koppling mellan vad man kan kalla teoretiska studier och forskning och praktisk tillämpning av dessa. Som vi ser det har BRÅ under årens lopp utfört ett mycket gott arbete i den här andan. BRÅ:s forskningsrapporter och andra rapporter som har getts ut inom det kriminalvetenskapliga området röner ofta mycket stor uppmärksamhet och har stor betydelse för den debatt som vi för bl.a. här i riksdagens kammare. BRÅ:s medverkan i de lokala brottsförebyggande projekten har också haft en oerhörd betydelse på det sättet att man har sett till så att projekten har byggts upp på ett systematiskt sätt och på ett sätt som gör det möjligt att utvärdera och att lätt flytta över kunskaper från det ena stället till det andra och därmed se om man faktiskt når de mål man har tänkt nå med de lokala projekten. Om man tar bort den uppgiften för BRÅ finns en risk för att den systematik och den vetenskaplighet som har funnits bakom BRÅ:s engagemang försvinner. Regeringen föreslår att en skarp gräns dras mellan vad man kallar grundforskning, som skall utföras på universiteten, och tillämpad forskning, som delvis skall få utföras på BRÅ. Vi tror att det är utomordentligt svårt att just på det kriminalvetenskapliga området göra en sådan väldigt distinkt och strikt uppdelning. Vi har därför yrkat på att riksdagen avslår regeringens förslag till en sådan ny inriktning av BRÅ:s verksamhet. Vi anser att den nuvarande inriktningen är bra, och vi vill dessutom stärka den del av BRÅ:s verksamhet som är inriktad på stöd av lokalt brottsförebyggande arbete. Vi har därför föreslagit att BRÅ får behålla sin verksamhetsinriktning och att det där inrättas en professur, så att forskningen vid BRÅ ytterligare stärks och att det markeras hur viktig den forskning är som de har bedrivit och som vi hoppas de skall få bedriva också i framtiden. Vi har i vårt förslag lyckats se till så att vi för BRÅ:s verksamhet har 3 miljoner kronor utöver vad regeringen har föreslagit. Vi har föreslagit att BRÅ ges uppgiften att centralt samordna det brottsförebyggande arbetet, vilket inte minst är viktigt för att vi skall få ett grepp om ifall de insatser som görs lokalt verkligen ger något resultat. Vi har också föreslagit att BRÅ får i uppdrag att medverka till startandet av fler lokala brottsförebyggande projekt och att man får 4 extra miljoner för att kunna utföra det arbetet. Herr talman! I det här betänkandet behandlas också anslaget till Stiftelsen Institutet för framtidsstudier. Regeringen vill utvärdera verksamheten, vilket mycket väl kan vara på sin plats, men man vill innan denna utvärdering görs dra ner anslaget med 1 miljon kronor. Socialdemokraterna motsätter sig att anslaget minskas innan utvärderingen är gjord. Risken är att en minskning av anslaget nu är början på en nedläggning, och vi tycker att en utvärdering skall göras mer förutsättningslöst och att man skall se till så att man under tiden inte förlorar värdefull kompetens för den händelse man kommer fram till att den här verksamheten skall behållas i sin nuvarande omfattning eller kanske t.o.m. utökas. Vi tycker därför att det är rimligt att stiftelsen får ett oförändrat anslag till dess att regeringen har presenterat sin analys och sina slutsatser av denna. Herr talman! Socialdemokraterna står bakom samtliga reservationer till betänkandet. Av praktiska skäl, för att bespara kammaren litet arbete, yrkar vi bifall bara till reservation 1, och vi kommer också att begära votering på den punkten.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande nr 30 behandlas viss forskning, bl.a. anslag till 1992/93:100 bil. 3, Justitiedepartementet, föreslog regeringen riksdagen att i avvaktan på särskild proposition angående forskningen anvisa reservationsanslag. Jag hänvisar vad gäller alla detaljer till utskottets betänkande s. 1. Senare har regeringen i proposition 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg anvisat reservationsanslag samt lagt fram förslag beträffande inriktningen av Brottsförebyggande rådets verksamhet. Man har även som en följd av detta anvisat ett ramanslag om Genom att man nu anvisar ett ramanslag, som kommer att ersätta två tidigare anslag, får BRÅ en möjlighet att använda sina resurser på ett mycket mer flexibelt sätt. BRÅ får också möjligheten att disponera sina anslag över en treårsperiod. För BRÅ liksom för andra myndigheter gäller att man måste sträva efter att effektivisera och rationalisera verksamheten, och det bör man lättare kunna göra under dessa förhållanden. Det som man utgått ifrån vad gäller Justitiedepartementets verksamhetsområde är att både lagstiftaren och de rättstillämpande myndigheterna har ett stort intresse av en väl fungerande juridisk forskning. Bl.a. kommer samarbetet i Europa i framtiden att ställa stora krav på den svenska rättsordningen, något som även medför ökade krav och nya uppgifter för den rättsvetenskapliga forskningen. Det är därför som regeringen har föreslagit en betydande satsning på detta område.

Som underlag för regeringens ställningstagande, som har biträtts av utskottet, ligger betänkandet SOU 1992:80 betänkandet har utredaren kartlagt den forskningsoch utredningsverksamhet som bedrivs inom universitet och högskolor. I betänkandet lämnas även ett flertal förslag för att stärka den kriminologiska och kriminalpolitiska forskningen, bl.a. genom inrättandet av nya forskartjänster och universitetsprofessurer. I stället för remissbehandling genomfördes förra året en hearing i Justitiedepartementet, och därefter kom ett antal skriftliga yttranden till departementet. Jag yrkar, herr talman, bifall till betänkandet och avslag på reservationerna 1 och 2, där man i stället för den utökning vid universitet och högskolor som utskottsmajoriteten förordar anbefaller en utökning av verksamheten vid BRÅ och inrättande av en professur vid BRÅ. Socialdemokraterna anser i reservation 3 att allt brottsförebyggande arbete skall centraliseras till BRÅ. Det är ett något senkommet ändringsförslag, kan man tycka, eftersom de tidigare medverkat till att medel getts såväl till Rikspolisstyrelsens forskningsenhet som till Stiftelsen Institutet för framtidsstudier. Det sistnämnda organet bedriver framtidsstudier och långsiktig analys bl.a. för att stimulera till öppen diskussion i samhället. var avsikten att det skulle fungera som ett samordnande aktions och informationsorgan, men redan från början har där även bedrivits en omfattande forskning. Enligt den nu gällande instruktionen skall BRÅ främja brottsförebyggande insatser inom olika områden av samhällsverksamheten och samordna samhällets och enskildas insatser mot brott. Forskningen vid BRÅ har under senare år primärt inriktats på att ge underlag för kriminalpolitiska problemlösningar och brottsförebyggande reformer. En betydande del av denna verksamhet har föranletts av regerings och riksdagsbeslut. Av stor vikt för inriktningen är de prioriteringar som framgår av budgetpropositionen. Regeringen anser -- och det biträds också av utskottet -- att BRÅ bör utvecklas till ett kvalificerat expertorgan i kriminalpolitiska frågor under regeringen. Det innebär att BRÅ får en delvis ny roll i fråga om utvecklingsarbete, utvärdering och tillämpad forskning. Samtidigt bör uppbyggnaden av den kriminalvetenskapliga forskningen vid universiteten intensifieras. Förutom att BRÅ i sin framtida roll skall fokusera på utveckling och utvärdering inom det kriminalpolitiska fältet skall rådet också i fortsättningen sammanställa och förmedla för rådets verksamhetsområde relevant information om kriminalvetenskaplig forskning till myndigheter, andra organisationer och enskilda. Det är därför viktigt att rådet noggrant följer den forskning som sker inom universitet och högskolor och vid andra sektorsorgan. En annan mycket betydelsefull uppgift i framtiden blir att under regeringen ansvara för övergripande utredningar och analyser av samhällets samlade insatser inom det kriminalpolitiska fältet och på så sätt kunna ge underlag för statsmakternas kriminalpolitiska åtgärder. Huvudansvaret -- och det är viktigt att komma ihåg -- för det praktiska brottsförebyggande arbetet ligger på andra myndigheter än BRÅ, i huvudsak på polisen. Jag vill mycket kort också kommentera verksamheten vid Rikspolisstyrelsens forskningsenhet. I det betänkande som jag hänvisar till angav utredaren att han hade övervägt att föreslå att också professuren för polisforskning skulle föras över till Stockholms universitet. Eftersom verksamheten ännu inte helt har funnit sin form, vill vi dock för närvarande inte göra några förändringar. Man bör först kunna överblicka alla konsekvenser av sådana förändringar. Herr talman! Jag har nu i stort redogjort för utskottsmajoritetens syn på den framtida utvecklingen vad gäller framför allt BRÅ. Jag yrkar avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Jag skulle med stort intresse ta del av de argument som majoriteten har haft för att vingklippa BRÅ på det sätt som man nu gör. Jag har faktiskt svårt att hitta några bra argument för att man skall slå sönder en verksamhet som fungerar bra, som har högt anseende och som har fungerat på ett mycket intressant och bra sätt i internationella kontakter. BRÅ har dessutom en synnerligen god förmåga att kombinera olika typer av forskning med en praktisk tillämpning. Detta kanske Birgit Henriksson kan utveckla. Jag har min egen lilla teori, och det är att Utbildningsdepartementets chef driver ett slags princip att i stort sett all forskning skall bedrivas på universitet och högskolor. Det kan väl vara okej som en slags grundprincip. Men jag tycker att det är märkligt när det gäller en verksamhet som har fungerat bra, som har skött sig och som har försett oss och andra samhällsdebattörer med oerhört viktigt kunskapsunderlag. Birgit Henriksson sade att när BRÅ får ett anslag kan de arbeta på ett mer flexibelt sätt. Vad Birgit Henriksson glömde att tala om är att detta enda anslag minskar sedan mycket drastiskt under den kommande treårsperioden. Det blir en total minskning på 4 miljoner kronor. Jag tycker att det är en märklig prioritering som regeringen gör i ett läge där det snarare borde ges ökade insatser för forskning och det lokala brottsförebyggande arbetet. Vi tycker att det är viktigt att någon har uppgiften att ta hand om den centrala samordningen av det brottsförebyggande arbetet. Det är inte för att allt arbete skall bedrivas centralt, utan för att systematisera och utvärdera. Det har framgått i många rapporter att en hel del av det som kallas för lokala brottsförebyggande projekt faktiskt inte har fungerat och inte gett några resultat. Det är viktigt att det arbetet ges en speciell form. Jag tycker att BRÅ har funnit denna form. Det konstaterades också i en departementspromemoria som lades fram för ett litet tag sedan. Vidare finns det en politisk skillnad som jag tycker att vi måste resonera om. Om man har ambitionen att bryta brottsutvecklingen måste man vara beredd att lägga resurser på brottsförebyggande arbete. Jag har inte kunnat se någon sådan vilja hos majoriteten. Man är beredd att sprätta i väg i princip hur många miljoner som helst på att hålla folk inlåsta en månad extra. Men det är väldigt snålt från regeringens sida när det gäller att få fram några extra miljoer för att få snurr på det brottsförebyggande arbetet. Det är en bra upplysning för medborgarna inför nästa val.
Herr talman! Vi för över anslag för att inrätta professurer i det Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet. Det är ett sätt att utöka den vetenskapliga forskningen -- och även att sprida kunskaper om forskning. Kent Carlsson säger att vi slår sönder BRÅ och att det anslag som skall ges över en period på tre år kommer att dras ned och därmed inte ge större handlingsfrihet. Jag anser att det är ett försök att lägga ut dimridåer. Alla vet att en summa pengar kan användas på ett mer effektivt sätt om den ges över en längre period. Många institutioner har klarat det. Jag tror också att BRÅ är fullt kapabel att klara av detta. Justitieutskottet var för inte så länge sedan inbjudet att besöka BRÅ. Där förklarade representanter för BRÅ att de trodde att de skulle klara detta mycket bra. De var tacksamma över att få ha en tidsperiod på tre år på sig. Det verkade över huvud taget inte vara någon panik i agerandet. När det gäller det brottsförebyggande arbetet, har faktiskt polisverksamheten decentraliserats. Vi har talat om och gett riktlinjer för hur det förebyggande arbetet skall kunna förbättras med hjälp av områdespoliser. I storstäderna kallas de för kvarterspoliser. Polisen skall göras mer synlig, och polisen skall finnas ute i samhället på ett helt annat sätt. Detta anser vi vara mycket väl brottsförebyggande. Det är det bästa sättet vi kan tänka oss. Forskning och utredningar, som bl.a. vi från riksdagens och regeringens sida kräver, kommer att ligga kvar på BRÅ.
Herr talman! Visst, det är alldeles utmärkt att vi får fler områdespoliser som kan jobba mer problemorienterat och med brottsförebyggande arbete. Det är vi helt överens om. Problemet under många års tid -- både under borgerliga och under socialdemokratiska regeringar -- har varit att det inte har blivit så mycket av de stolta deklarationerna i regeringspropositioner. I dag finns det ca 350 kvarterspoliser i det här landet. Den politiska ambitionen från denna sal har varit betydligt högre. Det är därför vi socialdemokrater tycker att det är viktigt att vi från riksdagens sida gör en markering. Vi måste tillföra resurser som kan fungera som en slags katalysator. Det är klart att de 4 miljoner kronor som vi socialdemokrater har föreslagit inte räcker till att bedriva flera hundra projekt, om inte de lokala polismyndigheterna, kommunerna och andra myndigheter kan bidra. Jag har fortfarande svårt att se hur en minskning med 400 miljoner kronor skulle innebära att den typ av forskning som BRÅ har ägnat sig åt stärks. Det finns ju många områden som behöver täckas, som inte minst vi från riksdagens sida har uttalat önskemål om. Det har gällt att få fram mer kunskaper om varför människor börjar begå brott osv. Då ter det sig märkligt att dra ned på resurserna och att ge sig på ett organ som ingen har uttalat kritik mot, som bara har fått lovord och som har gett oss politiker en hel del underlag för våra ställningstaganden. Jag vet inte vad denna ovilja att fortsätta denna goda verksamhet som BRÅ utför grundar sig på. Men det kanske jag kan få höra i Det är kanske litet konstigt att jämföra de 215 miljoner kronor som majoriteten lyckades fixa fram under vårkanten för att det skulle vara möjligt att ta bort halvtidsfrigivningen med vår litet mera blygsamma summa 4 miljoner kronor för det brottsförebyggande arbetet. Men det råder en skillnad i synen på hur ''omsvängningen'' skall gå till. Vi vill se en mer utökad och kraftfull satsning på det brottsförebyggande arbetet. Om det inte sker, ser det hela ut att barka åt skogen. Det blir fler intagna på fängelserna, och brottsutvecklingen fortsätter åt fel håll. Om man verkligen vill ta itu med dessa frågor, måste man politiskt vara beredd att göra prioriteringar och satsa ökade resurser på brottsförebyggande verksamhet. Detta gör inte majoriteten. De väljer i stället att lägga flera hundratals miljoner på att låsa in fångar ett par månader extra.
Herr talman! Kent Carlsson vet lika väl som jag att det tar en viss tid att få nyordningar att slå igenom. Kent Carlsson säger att det inte finns så många kvarterspoliser. Det är väl riktigt. Men det börjar komma fler och fler på område efter område i storstäder och på landsbygden. Efter det att det nu har givits ett annat slags budgetansvar sker omorganiseringar. Det tar tid att vända en trend. Men vi ser klara, tydliga tecken, och vi ser hur det på många ställen har vuxit fram ett samarbete mellan polis och boende just för förebyggande av brott, stölder, överfall osv. De 4 miljoner kronorna är inte en summa pengar som dras in och försvinner. De överförs till universitet och högskolor för att det på det sättet skall vara möjligt att bedriva forskning på flera ställen ute i samhället. Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet skall se till att den forskningen kommer till stånd. Jag tror att det är mycket positivt för framtiden att det finns kriminologisk forskning även vid våra universitet och högskolor och att den inte är samlad till enbart en instans i Stockholm. En av orsakerna är att forskning skall bedrivas där den hör hemma, dvs. vid universitet och högskolor.

Herr talman! Jag tar till orda i det här ärendet därför att jag under många år har varit styrelseledamot i BRÅ. Jag vill också säga min mening om det därför att jag är delegat i Europarådet, som har haft ganska bestämda meningar om det brottsförebyggande arbetet. Det är riktigt, som Birgit Henriksson sade i sitt anförande, att vid BRÅ:s tillkomst 1974 var det framför allt ett kriminalpolitiskt utrednings och aktionsorgan. Sedermera har uppgifterna vad gäller den tillämpade forskningen, den kriminalpolitiska inventeringen, brottsanalysen och statistisk redovisning kommit att spela en växande roll. BRÅ är och har varit en mycket viktig kunskapsbank för enskilda och organisationer och har bedrivit en omfattande informationsverksamhet. Det är inget tvivel om att det som nu kallas ny inriktning för BRÅ innebär att BRÅ:s verksamhet kommer att bantas så länge som den påbörjade politiken fullföljs. Redan under denna vecka förbereds det uppsägningar av inte mindre än sex personer i det här lilla myndighetsorganet, och det kommer av allt att döma att behövas ytterligare inskränkningar och reduceringar i verksamheten. Detta måste bedömas som mycket olyckligt, inte minst med hänsyn till den växande brottsligheten.

Det väsentliga som sker -- och som man nu måste konstruera fram en ny linje på -- är att man överför ganska betydande medel, vilket Kent Carlsson redan har varit inne på, från BRÅ till universitet och högskolor. BRÅ har i och för sig inte haft någonting emot att man utvecklar forskningen och utredningsverksamhet inom universitet och högskolor. Tvärtom kan den konkurrensen och den injektion som BRÅ kan få därifrån vara bra och värdefull. Däremot har BRÅ motsatt sig bestämt att det skall ske en neddragning av BRÅ:s egna resurser på det sätt som nu föreslås i propositionen och av utskottets majoritet. Brottsligheten är i tilltagande. 1950 hade vi ca 200 000 anmälda brott. Nu ligger antalet på omkring 1,2 miljoner, och prognosen fram till årsskiftet är att det kommer att bli en ökning med ca 200 000. Det här är och upplevs också av väldigt många människor som ett av de allvarligaste samhällsproblemen i dag. Då är det ju mycket märkligt att man slår in på vägen att inskränka verksamheten i stället för att utöka den. Jag vill för min del säga att jag var kritisk även under den socialdemokratiska regeringsperioden, därför att man inte satsade tillräckligt. Jag gjorde åtskilliga inlägg, motioner o.d., för att jag ansåg att man borde satsa betydligt mera på brottsförebyggande verksamhet. Då var det fråga om förstärkningar som enligt min mening var för små. Nu är det ju en avlövning av verksamheten som är ytterst betänklig, och man tar inte hänsyn till realiteterna. Det är mycket märkligt att man inte vill satsa mera på den brottsförebyggande verksamheten också av den anledningen att möjligheterna inom ramen för rättsväsendet att bryta brottsutvecklingen måste betecknas som mycket begränsade. Det är inte bara svenska utan också internationella erfarenheter. Justitiedepartementets verksamhetsområde används för åtgärder mot brott är det mindre än 1 % som används till brottsförebyggande verksamhet. De som nu är intresserade av att bryta brottsutvecklingen och bekämpa brottsligheten borde agera på ett helt annat sätt. Det är särskilt märkligt att en representant för Moderaterna agerar på det sätt som vi har hört i dag. Jag måste säga att jag saknar den tiden då Björn Körlof var med i styrelsen för BRÅ. Han hade ju en verklighetssyn på de här problemen, och han skulle ha varit mycket behövlig i dessa nedbantningstider.

Här tar man nu bort den samordnande rollen och ersätter den med en utredning som vi inte vet riktigt var den kommer att hamna. Det är mycket betänkligt att man gör den här minskningen av verksamheten utan att ha någonting förberett. Jag yrkar bifall till reservation 1.
Herr talman! Jag vill bara mycket kort kommentera det Hans Göran Franck sade om att man nu slår sönder en kunskapsbank. Men så är det ju faktiskt inte. BRÅ är fortfarande en viktig kunskapsbank. BRÅ kommer visserligen fortsättningsvis att få en delvis ny roll, men det är ju utvecklingsarbete, utvärdering och tillämpad forskning som skall sammanställas, och BRÅ skall då vara spindeln i nätet. BRÅ skall förmedla och samordna det som kommer fram från olika institutioner. Det kallar jag inte att slå sönder en kunskapsbank, utan det kallar jag att använda den på ett bra sätt. Jag tror att det är positivt att vi får en uppbyggnad av kriminalvetenskaplig forskning vid våra universitet. Jag vet att det alltid är svårt att införa förändringar, men ändå måste man ibland förändra. Vi har inte anslag tillräckligt för allt vi skulle vilja, men när Hans Göran Franck säger att mindre än 1 % avsätts för brottsförebyggande insatser är det ju inte riktigt, även om det stämmer i fråga om just den bit som BRÅ har svarat för. Genom det decentraliseringsarbete som pågår -- och genom att man ute i de olika polisdistrikten, polisnämnderna och polisstyrelserna har större inblick i arbetet och kan disponera medel inom sina ramar -- kan man, vilket vi också har visat på, arbeta även på det brottsförebyggande området. Vi moderater anser att detta är viktigt, och därför lägger vi stor vikt vid dessa frågor.
Herr talman! Jag har inte alls någonting emot att man reformerar och utvärderar verksamheten. Tvärtom. Jag menar att det är viktigt att man gör det, att man förändrar till det bättre och att man anpassar verksamheten till de rådande behoven. Däremot är jag, mot den bakgrund jag har tecknat, bestämt emot att man inskränker verksamheten. Det är inte på något sätt realistiskt att göra detta. Det är vad det hela rör sig om. Man vill göra BRÅ till enbart ett expertorgan. Det står tydligt. Det skall lyda under regeringen. BRÅ har självfallet en roll att spela för varje regering. Men vi har ju också varit angelägna att BRÅ skulle vara en instans med en viss grad av självständighet. Men de orden saknas i propositionen. Samverkansdelegationen avvecklas utan att man har någonting att komma med i stället. Det är ytterligt betänkligt. Man hänvisar till vad en utredning skall göra och till polisens roll. Polisen har bedrivit brottsförebyggande verksamhet under lång tid. Vilka resurser får polisen för att kunna axla denna ledande roll? Det har inte ens klarlagts. Vi får se vilka förslag den nytillsatta utredningen kommer med. Men vad skall ske under tiden? Det är enligt min mening inte någon ansvarig politik att göra på det viset. Det behövs ett organ som har den centrala rollen. BRÅ har förutsättningarna, kunskaperna och kapaciteten att fortsätta verksamheten tillsammans med alla myndighetsorgan som behövs i detta arbete. BRÅ föreslog också att verksamheten skulle utvidgas till att omfatta vissa andra organ, exempelvis Skolverket, för att på det sättet få en mer heltäckande samordning. Man har inte ens kunnat gå med på att det skall inrättas en professur hos BRÅ, vilket det finns ett verkligt behov av för att man skall kunna upprätthålla kvaliteten. Det står att utskottet inte nu är berett att tillstyrka att en professur inrättas. Vad betyder det? Birgit Henriksson kanske kan tala om för mig vad nu betyder. När skall i så fall denna professur inrättas? Man talar om rollfördelningen. Det är mycket märkvärdigt att man talar om rollfördelning när det gäller polisen och allmänheten. Men man talar inte alls om rollfördelning när det gäller BRÅ. Det förvånar mig mycket. Inte ens Ingbritt Irhammars mycket modesta yrkande om att få ett informationshäfte har utskottet kunnat tillstyrka.
Herr talman! Jag skall ge ett mycket kort svar. Hans Göran Franck vet att man överför pengar till forskning vid universitet och högskolor och att man på detta sätt ser till att man också får medel för att inrätta professurer.